Herr talman! ”Vi har ett hem men vi har ingenstans att ha det.” Så säger en femåring som har flyttat fem gånger under sitt liv. Hälften av barnen under fyra år i en undersökning av norska barnpsykologen Magne Raundalen hade flyttat fyra gånger. Först den femte flyttningen blev slutgiltig. Med ett sådant flyttmönster, som förmodligen inte är unikt för Norge, har man i de allra flesta fall grundlagt en otrygghet hos barnen.

Intervjuer med barn visar att barn vill ha mer vuxenkontakt. De känner sig ensamma och betydelselösa. 10 20 av barnen säger i en undersökning att de inte är omtyckta av någon. Det är ingen tillfällighet att kramdjursförsäljningen har gått upp. Jonas Wall vid pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet har undersökt videotittandet och också gjort djupintervjuer med barn i samband med denna undersökning. Mer än vart fjärde Stockholmsbarn har video i hemmet. Av eleverna på högstadiet tittade var femte på video en vanlig vardag, och den genomsnittliga tittartiden var två timmar. Variationerna i videotittandet är stora mellan olika bostadsområden. Den skola som hade största antalet barn med video ligger i det området som har den lägsta medianinkomsten, det minsta antalet rum per lägenhet och det största antalet socialhjälpstagare. Det finns ett tydligt samband mellan familjens och områdets socio-ekonomiska status och videoinnehavet. Barn från splittrade hem tittar mest på TV och video. Det är en av de slutsatser som man kan dra från djupintervjuerna. De barn som tittar mycket har också dålig kontakt med sina föräldrar, och dessa barn skulle vilja vara mer med sina föräldrar. De barn som tittar mycket säger att de känner sig ensamma och använder videon för att få kontakt med kamrater. De som tittar mycket har mindre tro på sig själva och på sina möjligheter att påverka sin situation. Det är en ganska dyster bild som kommer fram vid denna undersökning om videotittandet— en bild som förstärker intrycket av en redan svår situation för dessa barn och deras föräldrar. TV och video förmedlar olyckor, deckare och krig. Två tredjedelar av antalet 11-, 12 och 13-åringar tror att de kommer att dö i krig, av narkotika eller i någon trafikolycka, enligt vad som kommer fram i den norska barnpsykologens undersökning. Ofta är det ju katastrofer som förmedlas till barnen, och detta lämnar spår av uppgivenhet och maktlöshet. Alltför sällan lämnar man förslag till lösningar när det gäller de katastrofer som barnen ser på TV eller video. Vad händer då i skolan? Det är inte så att ojämlikheten i skolan försvann när den gamla realskolan försvann. Redan i årskurs 1 börjar gruppindelningen, som direkt avgör om ett barn skall tillhöra socialgrupp 1,2 eller 3. Den indelningen följer sedan barnen hela skoltiden. Det spelar faktiskt ganska liten roll hur bra betyg ett barn får i t.ex. svenskämnet. Skolan ger olika utbildningar åt de olika socialgrupperna. Lärarna är mycket medvetna om detta. Eleverna själva är också väl medvetna om i vilken socialgrupp de hör hemma. Eleverna i socialgrupp 1 väljer de teoretiska ämnena med språk som tillval, även om de är dåliga i just dessa ämnen. Det som jag nu sagt om skolan är hämtat ur en ny utredning som behandlar segregationen i skolan. Under tio år har två sociologer följt 4 300 elever i sex kommuner. Utredningen visar att klasskillnaderna frodas som aldrig förr i vår grundskola. Det är en skrämmande rapport. Den visar att egentligen har ingenting hänt, allt arbete och alla politiska intentioner till trots när det gäller enhetsskola och grundskola. Den sociala sammansättningen i klasserna speglar segregationen i boendet. De två forskarna delar in skolorna i högstatusoch lågstatusskolor. Lärarna föredrar förstås högstatusskolorna. Det gör att högstatusskolorna inte bara karakteriseras av fler elever från socialgrupp 1 utan också av större stabilitet, mindre omsättning — och av att de är attraktivare för lärarna. De får fler sökande att välja på, och de får de skickligaste lärarna med flest tjänsteår. När man läser elevernas uppsatser framgår det hur tydligt eleverna vet vilken socialgrupp de tillhör. Könsrollsmönstret är också tydligt. Pojkarna ser sig som familjeförsörjare, och arbetarflickorna ser sig som försörjda. Flickorna från socialgrupp 1 vill däremot vara mer självständiga. De ser äktenskap och barn som hinder för resor och vidare studier, och de väljer bland många möjligheter. De förändringar som skett i skolan har trots alla nya läroplaner och nya riktningar hela tiden gynnat elever ur socialgrupp 1. Det slutliga beviset på grundskolans sociala skiktning är förstås valet till gymnasiet. 60 20 av eleverna i högstatusklasserna söker till de teoretiska linjerna på gymnasiet mot bara 30 20 av eleverna från lågstatusklasserna. Ser man sedan efter hur fördelningen är på universitetsnivå, så kan man konstatera att snedfördelningen där är minst lika stor. Andelen arbetarbarn på universiteten har minskat sedan 1960-talet. Det beror både på föräldrarnas ekonomi, på elevernas egen ekonomi och på det s.k. sociala arvet. Det minskade studiebidraget kommer att ytterligare förstärka denna tendens. Det sker samtidigt som arbetarna via skattsedeln är med och finansierar den högre utbildningen — som deras egna barn inte kan uttnyttja. Tillbaka till grundskolan! Regeringen fortsätter att spara inom skolområdet. Man minskar bidraget till kommunerna för löner till lärarna i grundskolan. Nu vill man införa lärarlösa lektioner också på grundskolan. Det är helt obegripligt. De elever som drabbas hårdast är de som har skolsvårigheter av olika slag eller — om man så vill — de elever som bor i lågstatusområden. Det är de elever som inte kan kompensera de brister skolan står för och som med regeringens tilltag kommer att hamna ett steg längre bort från en bra skola och från en bra framtid. Högstadiet borde helt organiseras om. Det sade en rektor till mig för ett tag sedan, när jag var på en skolkonferens. Jag är benägen att hålla med honom. Min egen erfarenhet från en vanlig skola i ett vanligt bostadsområde är denna: I sjuan har min sons klass tio läxlärare och fem andra lärare — i gymnastik, teckning m.m., det som tidigare kallades för övningsämnena. Sedan har man en mängd annan personal i skolan — skolbibliotekarier, vaktmästare, rektor, studierektor, syster, skolmåltidspersonal m.fl. Tillsammans blir det minst 25 arbetsledare, som eleverna möter varje vecka. Sina två klassföreståndare har klassen en timme i veckan var. Sedan har eleven ett skåp i en bullrig hall, där man knappt får in ens en skolväska. Skolan har 600-700 elever. Så ser en ganska vanlig skolarbetsplats ut i ett vanligt lågstatusområde. Är det underligt att skåpen sparkas in — 15 skåp på en halvtimme för några fredagar sedan? Barnen får byta klassrum hela dagarna. Man släpar på böcker och materiel och känner sig förstås hemlös hela tiden.

Vi vet också vilka det är som mår sämst av denna organisation. Det är just de barn som jag började tala om, de sämst ställda, de som ser på video två timmar varje dag. Skolan måste få de resurser som behövs för att trygga dessa barns framtid. Vad gör regering och riksdag för att ta ansvar i första hand för arbetarbarnen? Skolan har ett stort ansvar för barn och ungdomar. Brottsförebyggande rådet har gjort en undersökning om ungdomars sociala belastning och fritidsvanor.

Ett undantag från detta utgör de kommunala fritidsgårdarna, som mest besöks av socialt belastade ungdomar. I BRÅ:s rapport framförs uppfattningen att skolan är av betydligt större intresse i försöken att förebygga brott hos ungdomar än insatserna på fritidsområdet. Jag tycker att det är en anmärkningsvärd slutsats, som förstås ytterligare bekräftar att skolan har ett mycket stort ansvar för barn och ungdomar. Det är i skolan som man når alla barn och ungdomar. Stora resurser måste därför satsas på skolan, på fritidsledare, på lärare och annan personal och på en helt annan täthet i fråga om ungdomarnas vuxenkontakter. Om man har ett överskott på lärare, varför använder man inte dessa lärare i skolan för att avhjälpa de brister som så uppenbart finns i många skolor i vårt land? Vi måste bygga upp ett motstånd mot kommersialism och mot ett felaktigt användande av video. Vi måste vidare bygga upp jämlikheten mellan flickor och pojkar. Arbetarbarnen måste få de resurser som behövs för att kompensera ett segregerat boende osv. Det finns en hel del åtgärder som borde vidtas för att förbättra skolan. Men för att kommunerna skall kunna förverkliga en bra, social, fostrande och stimulerande skola måste staten anslå resurser i betydligt högre grad än nu för detta. Den förda besparingspolitiken har i kommunerna gått ut över skolans verksamhetsområde. Att satsa på skolan kan inte ses som en utgift som ökar budgetunderskottet. Det måste ses som en lönsam investering för framtiden i samhället. Är vi inte villiga att göra denna investering, har vi snart en skola som på ett tidigt stadium sorterar ut den nya underklassen. Det finns ett klart samband mellan de tre områden som jag berört — otrygghet bland barn och ungdomar, den hårda kommersialismen kopplad till videotittande samt utslagning och sortering i skolan.

Herr talman! Självfallet är utbildning en framtidsinvestering. Därför är det också nödvändigt att all utbildning ständigt befinner sig i förnyelse. Det är nödvändigt för att skolan skall kunna möta samhällets, individernas och arbetslivets behov. Både grundskolan och högskolan har nyligen genomgått stora förändringar. Jag måste konstatera att detta tycks ha gått förbi moderaterna i den här debatten som trots dessa ganska genomgripande förändringar vill genomföra nya förändringar. I stället för arbetsro kräver moderaterna stora systemförändringar när det gäller skolpersonalen. Ur flera aspekter tycker jag att det är uppseendeväckande. Vem har inte lyssnat till den moderata kritiken om att skolförändringarna kommer för snabbt? Jag vill bara erinra om att vi under det läsår som nu pågår för första gången genomför den nya läroplanen för grundskolan enligt det senaste riksdagsbeslutet. Denna situation tycks dock inte hindra moderaterna från att åter vilja röra om i grytan. Det kan kanske betecknas som modigt, men det är ytterst inkonsekvent. Jag vill också påminna om att landet i sex år styrts av borgerlig regering. Varför utnyttjade moderaterna inte tiden då de hade chansen att få sina tankar beträffande utbildningspolitiken förverkligade? Det tycks vara mycket enklare att lägga fram förslagen i oppositionsställning, då man aldrig behöver befara att förslagen skall konfronteras med verkligheten. Jag menar att grundskolan och högskolan som utbildningsformer nu bör få arbetsro. Och det är inte därför att allting är bra i denna utbildning, utan för att man skall få koncentrera engagemang och kraft på att fullfölja intentionerna i reformerna. Inte minst på grundskolans område har vi problem med utslagning och risk för utslagning, som Inga Lantz nämnde. På andra områden inom utbildningspolitiken är huvuduppgiften, som jag ser det, att utvärdera och gentemot de ursprungliga målen pröva utfallet av de reformer som genomförts. Vuxenutbildningsreformen, studiestödet och tillträdet till högskolan är exempel på områden där vi nu bör stanna upp och förutsättningslöst fråga oss om de intentioner som låg bakom besluten verkligen har infriats eller om det finns andra metoder som kan åstadkomma en bättre måluppfyllelse, och vilka nya behov som kan ha uppkommit. Inom andra delar av utbildningsväsendet har vi under åtskilliga år kunnat konstatera påtagliga behov av förändringar. Det gäller i första hand gymnasieskolan och lärarutbildningen. Mot denna bakgrund har regeringen tillsatt särskilda kommittéer för att förutsättningslöst se över vuxenutbildningen och tillträdet till högskolan. Dessutom bereds inom regeringskanliet f.n. studiestödets framtida inriktning. Inom utbildningsdepartementet pågår också ett beredningsarbete med olika lärarutbildningsfrågor som sedan länge pockar på sina lösningar. Närmast förestående i skolverkligheten är det breda försöksoch utvecklingsarbete som håller på att förberedas inom gymnasieskolan. Redan nu pågår ett omfattande nytänkande i många kommuner, där man ligger i startgroparna för att pröva nya metoder att nå utbilningsmålen. Jag avser att inom kort förelägga riksdagen en proposition med riktlinjer för detta förnyelsearbete. Riksdag och regering bör slå fast mål och riktlinjer för försöksoch utvecklingsarbetet men samtidigt medge en stor generositet i fråga om att lokalt pröva olika vägar. Det är min förhoppning att vi i riksdagen skall nå bredaste möjliga uppslutning kring denna metod för att Redan i budgetpropositionen för 1984 har jag föreslagit vissa åtgärder som skall ses som ett led i detta förnyelsearbete. Såväl dagens som framtidens gymnasieskola bör t.ex. ta större hänsyn till och vara mer lyhörd för ungdomarnas egna intressen. Jag är t.ex. glad över att kunna föreslå att den praktisk-estetiska utbildningen utvidgas i gymnasieskolan. Hösten 1984 kan tio praktisk-estetiska klasser startas på lika många orter. Ämnesinriktningen i de olika klasserna blir dans, teater, musik, bild, foto-film-video, keramik samt hård och mjuk slöjd. En gymnasieskola som skall kunna ta emot så gott som alla ungdomar från en årskurs måste enligt min mening kunna möta intressen och behov på ett mer adekvat sätt än i dag. Detta krav understryks bäst av det faktum att 85 96 av ungdomarna i dag går vidare från grundskolan till gymnasieskolan. Denna siffra räknar vi med skall komma att öka, inte minst genom att 16 och 17-åringarna nu skall garanteras förtur till gymnasieutbildning. Därmed inte sagt att gymnasieskolan enbart skall vara en ungdomsskola, som Larz Johansson uttryckte det, utan att gymnasieskolan i första hand skall vara till för ungdomarna. Gymnasieskolan måste bli mer flexibel. Samma krav på flexibilitet ställdes naturligtvis inte på gymnasieskolan förr. 1950 stod i stället nio av tio ungdomar utanför gymnasiestudier, och antalet studenter kunde räknas i några tusental varje år. Det finns säkert anledning att framhålla den enorma utbildningsexplosion och det enorma kunskapslyft som de 30 årens reformarbete inom utbildningspolitiken har inneburit och att framhålla den positiva inverkan detta har haft på vårt land som välfärdsstat och som framgångsrikt industriland. I årets budgetproposition markeras ytterligare alla ungdomars rätt till gymnasieutbildning genom att de garanteras förtur, som jag redan har sagt. Att möta hela ungdomskullens behov är en utmaning för gymnasieskolan, vilket ställer mycket stora krav. Det är väsentligt att man då kan erbjuda olika utbildningsalternativ och en arbetsmiljö som innebär att varje studerande skall få ut det mesta möjliga av sina studier. I detta perspektiv är det naturligt att arbeta med olika former för samverkan med arbetslivet i vad gäller att erbjuda god yrkesutbildning — en fråga som har upptagit mycket av talarnas tid här i dag. En av dessa former är lärlingsutbildningen, som jag i budgetpropositionen föreslår skall göras till ett reguljärt inslag i det gymnasiala utbildningsutbudet. Jag vill också erinra om en annan principiellt viktig fråga som behandlas i budgetpropositionen. Det gäller principen om att alla som skaffar sig en minst tvåårig gymnasial utbildning skall garanteras undervisning i svenska under sin studietid. De elever i vissa yrkesutbildningar som i dag inte har svenska under andra året skall nu, enligt mitt förslag, få läsa ämnet svenska i båda årskurserna. För mig är det självklart att även dessa ungdomar behöver goda kunskaper i svenska. Det handlar om att trygga deras språkoch personlighetsutveck ling och förmåga att delta i samhällsoch kulturliv. Debatten om detta förslag aktualiserar balansgången mellan allmänna ämnen och yrkesämnen i yrkesutbildningen. Denna fråga tillsammans med frågan om balansen mellan grundoch färdighetsutbildning, liksom vad som är skolans resp. arbetslivets uppgift i utbildningssammanhang, är avvägningsfrågor som ständigt måste övervägas i diskussioner och samarbete mellan skolan och arbetsmarknadens parter. Det är enligt min mening viktigt att skolan befäster och utvecklar formerna för samarbete mellan olika branscher, företag och arbetsplatser. Sedan länge organiseras viss yrkesinriktad utbildning i form av arbetsplatsförlagd utbildning. Bl. a. för att få tillgång till kvalificerad och dyr utrustning, inte minst när det gäller att utbilda inom det snabbt föränderliga elektronikoch dataområdet, anser jag att den arbetsplatsförlagda utbildningen bör öka. Det är också önskvärt att utveckla samarbetet utifrån andra synpunkter — bl.a. de som Larz Johansson nämnde — för att öka ungdomarnas förtrogenhet med villkoren på en arbetsplats och de anställdas rättigheter och skyldigheter samt för att eleverna skall få pröva att omsätta sina kunskaper i en direkt verklighet. Men här finns inte bara fördelar utan också en del problem. Det kan vara svårt att ge en arbetsplatsförlagd utbildning den bredd i yrkeskunnandet som läroplanen föreskriver. För skolan kan det också vara svårt att tillfredsställande sköta tillsynen av utbildningen. För företagen kan det bli svårigheter när det gäller att kombinera företagens normala verksamhet med utbildningsverksamhet. De dyra och komplicerade maskinerna måste naturligtvis i första hand användas för produktion. Utbildningstillfällena får då anpassas därefter. Problemen med bredd, kontinuitet och kvalitet i arbetsplatsförlagd utbildning får inte förringas, men jag utgår från att de kan minimeras, om det finns en konstruktiv anda i samarbetet mellan skola och arbetsliv. Under alla förhållanden måste man ute i arbetslivet vara så förtrogen med den grundläggande yrkesutbildningen på gymnasienivå — vare sig den bedrivs i skolan eller ute på arbetsplatserna — att man kan ta itu med den färdigutbildning som måste ske direkt ute på arbetsplatsen och som innebär ett ansvar för företagen. Det finns nu enligt min mening en mängd frågor inom yrkesutbildningen som vi måste ta itu med för att öka förnyelsetakten i verksamheten och för att åstadkomma ett bättre samarbete mellan skola och arbetsliv. Jag kommer därför att inbjuda arbetsmarknadens parter och representanter för skolhuvudmännen till överläggningar om hur den gymnasiala yrkesutbildningen skall förnyas och om formerna för ett sådant översynsarbete. Den tekniska utvecklingen går nu så snabbt att den enskilde måste räkna med att återkomma i utbildning och vid upprepade tillfällen förnya sina kunskaper. För gymnasieutbildningen ställer detta speciella krav. Den grundläggande gymnasiala utbildningen — den yrkesförberedande liksom den studieförberedande — måste utformas så, att den kan fylla rollen som en första utbildningsdel i ett system av återkommande utbildning. Gymnasieutbildningen måste få utgöra basen för ett livslångt lärande och för återkommande utbildning. En sådan syn på utbildning får också konsekvenser för de vuxnas rätt till utbildning. Jag vill för det första framhålla att det fortfarande finns vuxna som inte har fått del av de vidgade utbildningsmöjligheterna. Jämlikhetsargumenten för vuxnas rätt att öka sina kunskaper via utbildning gäller alltjämt en stor grupp vuxna korttidsutbildade. För det andra vill jag peka på hur den snabba tekniska utvecklingen i arbetsliv och samhälle gör det nödvändigt att satsa på fortoch vidareutbildning av vuxna. Det är mot denna bakgrund anmärkningsvärt att både moderaterna och folkpartiet motionerat om omfattande inskränkningar av de vuxnas utbildningsmöjligheter. Jag beklagar att det här uppstår en stor skillnad i åsikterna om de vuxnas rätt till utbildning. Framför allt beklagar jag att folkpartiet, som varit ett parti med tradition och djupa utbildningspolitiska anor, nu har en så nedvärderande inställning till de vuxnas utbildningsbehov. Det snabbt föränderliga arbetslivet och samhället ställer större och inte mindre krav på utbildningsinsatser. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att behoven av fortbildning och vidareutbildning ökar. Detta konstaterande gör jag både utifrån idividens behov och med hänsyn till utvecklingen inom näringslivet och samhället i dess helhet. Låt mig ge ytterligare några exempel från det tekniska området. Utbildningsbehovet finns här inom alla grupper, även bland dem som har en kvalificerad grundutbildning. Starka krav ställs nu exempelvis från branscher med högteknologisk inriktning på fortbildning av civilingenjörer. Utvecklingen går så fort att en tioårig civilingenjörsexamen måste fräschas upp med fortbildning, och nya krav ställs på högskolan. Ett annat inslag av återkommande utbildning inom det tekniska området är den yrkestekniska högskoleutbildningen, YTH. Där krävs det av oss att vi går vidare för att ge möjlighet åt de grupper som här vill vidareutbilda sig och som arbetslivet verkligen behöver. Det har under senare tid på många håll diskuterats om organisationen för att utbilda ingenjörer och tekniker är ändamålsenlig. Förändringar på arbetsmarknaden och behovet av regional utveckling genom utbildning har spelat in. Det är många som framhåller att det finns en mängd otillfredsställda behov av en kortare teknisk utbildning. Vi har därför inom utbildningsdepartementet satt i gång ett arbete som syftar till att utveckla sådana utbildningar, både inom gymnasieskolan och inom högskolan. De exempel som jag nämnt visar att det är viktigt att utbildningsplaneringen sker i nära samverkan mellan utbildningsmyndigheterna och arbetslivet. En sådan samverkan ökar förutsättningarna för att utbildningsväsendet snabbt fångar upp förändringar i industrin och i andra delar av arbetslivet. Och det är väsentligt att utbildningarna kan följa med och möta nya behov. Annars går en stor del av dynamiken i näringslivet förlorad.

Herr talman! Utbildningsministern undrade varför moderaterna i regeringsställning inte utnyttjade möjligheten att genomdriva sina skolpolitiska idéer. Svaret är att vi utnyttjade vår tid i regeringsställning till att undanröja åtskilligt av det kunskapsförakt som tidigare hade präglat arbetet i skolan och till att genom den läroplan för grundskolan som nu är på väg att sättas i sjön skapa en ny syn på vad som är skolans huvuduppgift. Nu går vi emellertid vidare, Lena Hjelm-Wallén. Nu säger vi att det inte är nog med att slå fast att skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper, utan vi måste också undersöka hur vi skall kunna se till att dessa kunskaper kommer alla elever till del på ett sådant sätt att de alla ges möjlighet att få ett bra arbete. Det är därför som vi nu vill öka tillvalsmöjligheterna i högstadiet — till skillnad från regeringen, som vill minska dem — för att ge också de elever som ligger vid sidan om den mittlinje som högstadiet i dag passar för en chans att utveckla sina anlag och intressen. Det är också därför vi kräver att gymnasieskolan genom lärlingsutbildningen skall närma sin verksamhet till arbetsmarknaden för att ge möjlighet för eleverna att få impulser från det verkliga arbetslivet. Det är ett slags steg-för-steg-filosofi, som förenar hänsynen till eleverna och deras särart med kravet från skolans personal på att få vidareutveckla sitt arbete successivt och att få känna den arbetsro som jag tror att alla behöver för att kunna göra ett fullgott arbete. Regeringens politik är däremot defensiv. Den är hindrande. Man hittar bekymmer och problem som om man vore rädd för mångfalden och för att anpassa skolans arbete också till dem som ligger litet vid sidan av den mittlinje som regeringen har gjort till sin kungstanke. Det är något av samma attityd som utbildningsoch skolministrarna i går visade gentemot de demonstranter som ville tala om hur verkligheten i grundskolans årskurs 9 faktiskt såg ut efter det att man genomfört intagningen till gymnasieskolan på höstterminens betyg. Den attityd man intog gick ut på följande: Vänta och se! Avstå från kritik några år! Vi skickar en departementssekreterare som framför det. Verkligheten skall inte få komma in till oss i regeringen. Överge den attityden, Lena Hjelm-Wallén! Överge den till förmån för den känslighet som pluralism, mångfald — den grund på vilken det svenska samhället faktiskt är byggt — kräver av oss politiker i vårt handlande! Får jag fråga Lena Hjelm-Wallén: Vad skulle statsrådet ha sagt, om hon faktiskt hade pratat med de elever som demonstrerade i går? Skulle statsrådet i likhet med departementssekreteraren ha sagt att eleverna inte skulle bekymra sig så mycket över att intagningen gjorts på grundval av höstterminsbetyget, att de skulle vänta ytterligare några år? Skulle också statsrådet ha stängt verkligheten ute?

Herr talman! Alla ungdomars rätt till utbildning är en utmaning, sade utbildningsministern. Det är sant. Det är en utmaning som vi har levt med under ganska många år. Men jag tycker inte att utbildningsministern antar den utmaningen med det resonemang om dimensioneringen av gymnasieskolan som nu förs. Det verkar som om utbildningsministern inte har noterat att vi har en radikalt förändrad situation. Bara för något eller några år sedan förde vi här i kammaren en debatt som handlade om på vilket sätt vi skulle kunna förmå kommunerna att öka utbildningsutbudet, att anordna fler gymnasieplatser. Nu har vi den situationen — förmodligen i mycket hög grad som ett resultat av decentraliseringen av beslutsfattandet och planeringen när det gäller gymnasieskolan — att ett stort antal kommuner säger att de vill ordna fler utbildningsplatser, att de vill vidta olika åtgärder för att ta hand om sina ungdomar. Men den statliga skoladministrationen säger: Tyvärr får ni inte göra det, för vi har inte årselevplatser så att det räcker. Ni får i stället skicka ungdomarna till ungdomsuppföljningen. Det är så situationen har förändrats. Jag försökte påpeka för utbildningsministern hur felaktigt det här resonemanget är. Då väljer regeringen att säga: O.K., det får i första hand bli så att de som är 16-17 år skall ha de platser som finns men som är helt otillräckliga, och så stänger vi ute dem som är äldre. Min fråga är: Vad är skälet till att man väljer att göra på det sättet? Det kan näppeligen vara ekonomiska orsaker, för vi vet ju att alla andra åtgärder som man måste vidta kostar mer pengar. Vad säger utbildningsministern till den som är 17 år och som nu befinner sig i uppföljningsansvaret i ett individuellt tvåårsprogram? Han eller hon har ju fått höra: Gör det och det, var duktig och bli motiverad, så får du komma tillbaka till gymnasieskolan som äldresökande. Men det blir kalla handen för denna unga person, för nästa år är han eller hon 18 år och då kommer man inte in. Vad säger utbildningsministern till dem som nu har pekat på behovet av fler årselevplatser till högre specialkurser? Helt nyligen uppvaktades utbildningsministern av representanter för de fem länsskolnämnder som är engagerade i denna försöksverksamhet. De framförde då till utbildningsministern att man planerat och fått fart på verksamheten men att det fattas platser. De fick inte något som helst svar från utbildningsministern. Något svar finns inte heller i budgetpropositionen. Min sista fråga lyder: Om man säger sig vara positiv till lärlingsutbildning, varför tar man då bort statsbidraget till färdigutbildningsåret?

Herr talman! I vårt land har vi det på många sätt väldigt bra, materiellt sett. Men vi har en ny, en annan sorts fattigdom. Vi har en fattigdom på ett socialt sätt och på ett kulturellt sätt. Denna nya sorts fattigdom drabbar barn och ungdom från arbetarklassen hårdast. Jag tecknade i mitt förra inlägg en vardag som gäller för många barn i vanliga förortsområden i tätorterna. Det blev en ganska dyster bild. Jag är ledsen att den blev dyster, men jag tror att det är så som vardagen ser ut för många barn och ungdomar. I undersökning efter undersökning kommer det fram — och det kan inte vara obekant för regeringen eller Lena Hjelm-Wallén — att skolan fungerar som en segregerande värld och förstärker de klasskillnader som finns i samhället. Vi har en ojämlik skola trots alla de intentioner som funnits att eliminera skillnader mellan barn. Ekonomiska förhållanden, var man bodde o. d. skulle ju inte inverka på våra barns skola. Man har emellertid inte lyckats i detta avseende, utan vi har en ojämlik och segregerad skola. De svårigheter som detta skapar förstärks av den organisation som finns på högstadiet. Jag skulle därför vilja att Lena Hjelm-Wallén något kommenterade högstadiets organisation och redogjorde för om det finns några möjligheter att förändra den verklighet som möter eleverna där. Sedan vill jag rent allmänt ställa en fråga till Lena Hjelm-Wallén: Vad tänker regeringen göra för att hindra en ytterligare utslagning av arbetarbarn iskolan? Det är en ganska generell fråga, men jag tycker att den pockar på ett svar just med tanke på utredningarna om den segregering som finns i våra skolor.

Herr talman! Svaret på Inga Lantz sista fråga är i nuvarande situation alldeles självklart. Vi har just fått en rapport från den s.k. utslagningsgruppen, och vi håller på att inhämta synpunkter. Vi har sagt att vi återkommer till frågan så snart vi har arbetat igenom hela materialet. När det gäller de borgerliga debattörerna skall jag först kommentera vad moderaterna sagt. Vad vi socialdemokrater nu vill är att fullfölja den grundskolereform som riksdagen fattade beslut om så sent som för ett par år sedan. F. ö. var det en borgerlig regering som tog initiativ till den reformen. Därför förvånar det att moderaterna nu föreslår stora genomgripande systemförändringar. Det skulle vara intressant att få höra hur de övriga borgerliga debattörerna ser på detta. Beträffande intagningen till höstterminen finns det helt klart problem. Det fungerar inte så som man avsåg i propositionen. Låt mig återigen erinra om att denna proposition lades fram av en borgerlig regering. Redan när den här frågan behandlades i riksdagen varnade vi socialdemokrater för att problem skulle kunna uppstå, om man genomförde förändringen alltför snabbt. Självfallet följer vi socialdemokrater utvecklingen mycket noga. Vi försöker ta reda på vad man kan göra för att komma till rätta med problemen. Erfarenheterna från kommuner där verksamheten pågått under en längre tid visar att man där är mycket mera positiv än man är i de kommuner som för första gången tillämpar systemet. Vi stänger inte alls ute verkligheten. De elever som Per Unckel talar så mycket om hade fått en tid för besök hos Bengt Göransson vid ett annat tillfälle. Men det passade dem inte att komma när skolministern hade tid. Av detta gör Per Unckel ett stort nummer. Det är ganska billigt. När det gäller arbetet med den här frågan kan jag säga att vi noga följer utvecklingen. Vi tar reda på vad man kan göra när det gäller de problem som vi vet förekommer. Vidare är det helt klart att ingen prestige skall hindra oss att fatta nya beslut, om det skulle behövas. Jag uppskattar verkligen kommunernas ansvar, Larz Johansson, i vad gäller utbildningsinsatserna. Framför allt markerar kommunerna så starkt att de vill göra allt de kan för sina ungdomar. Det är bara det att vi gör olika bedömningar av hur långt den dimensionering räcker som jag nu föreslår riksdagen. Aldrig någonsin har gymnasieskolan dimensionerats för ett större antal 16-åringar. Självfallet finns det alltid ett behov av ytterligare utbildning. Jag är den första att hålla med om detta. Av statsfinansiella skäl går det emellertid inte att tillgodose alla behov. Den dimensionering som nu föreslagits — 110 96 — bör vara så stor att i första hand alla 16-17-åringar kan beredas en gymnasieplats. De vuxna behöver inte utestängas, Larz Johansson. Naturligtvis är också de välkomna. Dimensioneringen motsvarar ju över 100 96. Det är intressant att notera skillnaden mellan folkpartiets och centerns synsätt. Enligt centerns argument tar vi socialdemokrater för stort ansvar för de unga. Det här med förtur för 16-17-åringar tycks centern inte riktigt gilla. Folkpartiet däremot säger att särskilt de unga skall gynnas. Det får ske på de vuxnas bekostnad. Jag vill också något kommentera lärlingsutbildningen. Per Unckel talade i sitt första inlägg om en njugg inställning till denna från socialdemokratiskt håll. Vi lär t.o.m. ha varit med om att avskaffa den vid något tillfälle. Jag måste säga att åtminstone inte jag vet när det var. Lärlingsutbildning har funnits hela tiden — vi har gjort noggranna historiska forskningar om detta. Lärlingsutbildning fanns år 1917. Statsbidrag har utgått sedan 1946. Det har aldrig funnits så många lärlingar som vi har i dag. Över 2000 per år har det aldrig varit, innan man startade försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. Och nu är alltså lärlingsutbildningen i sin högsta dimensionering. Att kalla detta att vara njugg mot verksamheten tycker jag är mycket konstigt, och det är framför allt mycket historielöst — men det är kanske enklare att debattera på detta sätt. Beträffande moderaternas förslag: Så länge det handlar om det som traditionellt har varit lärlingsutbildning — det som framför allt är någonting som ”vetter” mot hantverksyrken och ”smala yrken” — kan vi vara överens. Men då måste man ha en helt annan realism i bedömningen av hur långt man kan gå. Moderaterna säger att lärlingsutbildningen skall kunna omfatta 30 76 av en årskull, dvs. uppemot 60 000 ungdomar, men det är inte realistiskt. Det är inte bara jag som hävdar detta, utan det är någonting som jag kunde konstatera var en uppfattning hos t.ex. arbetsmarknadens parter, när jag hade konferens tillsammans med dem häromdagen just för att utröna hur man skulle kunna utöka lärlingsutbildningen. Att öka den upp till moderaternas dimensioner var det ingen som trodde på. Ifrån arbetsmarknadens parter, framför allt från de framtidsinriktade branscherna i vårt land, är man mycket mån om att den nuvarande yrkesutbildningen inte skall slås sönder. Men det blir resultatet av moderaternas propåer —- om man skall föra dem fram till det bittra slutet.

Herr talman! Jag vet inte hur meningsfullt det är att diskutera moderaternas lärlingsutbildningsförslag med Lena Hjelm-Wallén. I förmiddags visade det sig nämligen att det förslag som hon frenetisk bekämpat under ett halvt år har hon inte ens läst. Men om vi nu ändå försöker diskutera: Det förvånar mig ingalunda att arbetsmarknadens parter säger till utbildningsministern att det inom ramen för de udda yrkena inte går att expandera upp till den nivå som moderaterna föreslagit. Nej, vem har påstått det? Vi säger — tvärtemot vad utbildningsministern vill — att vi skall låta lärlingsutbildningen sprida sig över alla de yrkesområden där det över huvud taget är möjligt. Då måste jag fråga Lena Hjelm-Wallén: Vad är det för fel med tanken att lärlingsutbildning skall kunna erbjudas också på utbildningslinjer som i dag hör hemma inom den konventionella gymnasieskolan? Det är ju på den punkten som meningarna skiljer sig. Vi vill släppa in lärlingsutbildningen inom hela denna breda sektor, för att ge också dessa ungdomar möjlighet att få kontakt med det yrkesliv som de senare skall tillhöra. Då kan man också komma upp till de volymer som vi talat om i vår motion — det sade åtminstone arbetsmarknadens parter till oss, när vi skickade ut vårt förslag på remiss till dem innan vi väckte förslaget i riksdagen. Fakta i målet är att även om man har regeringens utgångspunkt — att man skall ha de udda yrkena för lärlingsverksamhet — sviker regeringen nu uttryckligen de löften som avgavs för några månader sedan här i riksdagen. Utbildningsministern lovar nu 5915 platser. Hon hävdar trosvisst, utbildningisminister som hon är, att detta är fler än 6 500. Gud bevare oss för denna regering! Om vi så går vidare till frågan om grundskolans högstadium: Socialdemokraterna vill uppenbarligen fullfölja, som utbildningsministern säger, vad läroplanen har stipulerat. Varför föreslår regeringen då att tillvalet i grundskolans högstadium skall bli mindre — tvärtemot de riksdagsbeslut som tidigare har fattats? Vi moderater säger att själva kunskapsmålet, som är utgångspunkten för den nya läroplanen för grundskolan, kräver större hänsynsfullhet — inte bara gentemot mittlinjens kunskapsprofil utan också gentemot de elever som praktiskt och teoretiskt råkar falla på någon av sidorna av denna linje. Till slut om höstterminsbetygsintagningen: I denna fråga verkar det som om utbildningsministern har läst på lika dåligt som beträffande historiken när det gäller vårt lärlingsutbildningsförslag. Då höstterminsintagningen definitivt beslutades av riksdagen var det bara moderata samlingspartiet som var emot beslutet. Det är, utbildningsministern, inte fel tidpunkt att nu snabbt som ögat ta tillbaka ett dåligt förslag. Det är att offra den ena kullen efter den andra att dra ut på en process som enligt alla vittnesbörd från skolorna borde avbrytas snarast möjligt. Vi vet genom de undersökningar som har gjorts att arbetsmiljön i årskurs 9 i skolorna fördärvas genom att man nu skall stressa fram en antagning. Ta tillbaka förslaget, utbildningsministern, så fort sig göra låter!

Herr talman! Utbildningsministern vill låta påskina att det föreligger en skillnad mellan folkpartiets och vår syn på förslaget om förtur för de unga. Folkpartiet får svara för sig. Låt mig bara slå fast att när det gäller centerns förslag — jag har redovisat detta tidigare — är meningen att gymnasieskolan skall dimensioneras så, att det blir plats både för dem som kommer som direktsökande från grundskolan och för dem som kommer som äldresökande. Det handlar inte om att välja den ena eller andra gruppen — det är ett både-och. Hur långt den här dimensioneringen räcker kan vi ha olika meningar om, säger utbildningsministern. Men hon talar inte riktigt om vad som är hennes uppfattning. Kommunerna vet emellertid att de, när de nu vill ordna utbildningar på det sätt som vi har bett dem göra, möts av kalla handen — man säger att det inte finns en sådan ram att medlen räcker. Menar utbildningsministern att kommunerna har fel? Från de fem län som har fått det här speciella uppdraget och som kan anordna högre specialkurser förklaras att ramarna inte räcker till; de behöver fler årselevplatser. Menar utbildningsministern att de har fel, eller vari består de olika uppfattningarna? Av statsfinansiella skäl kan vi inte tillgodose alla sådana här önskemål, säger utbildningsministern vidare. Då måste min fråga bli: Vet utbildningsministern vad som kostar mest i statsbidrag — en gymnasieklass eller 30 ungdomar i ungdomsuppföljning? Om utbildningsministern inte vet det, så kan jag tala om att ungdomsuppföljningen är ungefär dubbelt så dyr. Kom då inte och åberopa statsfinansiella skäl för att inte ge tillräckligt utrymme åt gymnasieskolan! Och eftersom utbildningsministern inte svarade på den fråga jag tidigare ställde konstaterar jag, att beskedet till den som i dag är 17 år och befinner sig iungdomsuppföljningen måste bli att nästa år, när du fyller 18, kan du släppa alla tankar på en gymnasieplats — då kommer vi att ge dig en plats i ungdomslag fyra timmar om dagen.
Herr talman! På min fråga vad regeringen tänker göra för att förhindra en ytterligare utslagning av de elever som har det sämst ställt svarar Lena Hjelm-Wallén, att nu skall vi titta på utslagningsgruppens rapport och de remissvar som kommer in när det gäller den. Det är ju ett bekvämt och ganska vanligt sätt att skjuta ifrån sig allvarliga och pockande frågeställningar genom att säga att vi skall vänta och vänta — vi skall vänta månad efter månad och år efter år. Det är ett tag sedan jag hade tillfälle att diskutera utbildningsfrågor här i riksdagen. Men på den tiden jag gjorde det — bl.a. med Lena Hjelm-Wallén — var de här frågorna lika aktuella som nu. Ja, jag tror att de är ännu aktuellare i dag, efter de senaste rapporterna. Men det är ingenting nytt, och jag tycker det är på tiden att något konkret görs för att förhindra en sådan här utveckling. Vidare verkar det som om regeringen tror att genom att man spar på skolans område och genom att man inför lärarlösa lektioner kommer ingenting att förändras. Men det kommer att bli kraftiga försämringar just för de elever som behöver mest stöd och hjälp i skolan. Man förbättrar alltså inte situationen, utan snarare försämrar man den genom de besparingsåtgärder som regeringen nu attackerar skolan med och som ju inte är någon nyhet. Och jag vill hävda att i längden blir det väldigt dyrt att spara på skolans område — det blir dyrt på många sätt.

Herr talman! Jag berättade nyss hur vi varnade för att det skulle bli problem, och jag kan referera till en motion som vi väckte vid det tillfället. Det är bara för Per Unckel att söka bakåt i tiden, så kan han titta på vad där står. Däremot är det riktigt att vi inte sade nej till förslaget — vilket moderaterna gjorde — men det hävdade jag heller aldrig. Beträffande lärlingsutbildningen tycker jag att jag måste ha rätt att bli trodd på mina ord, när jag säger att jag ser positivt på lärlingsutbildningen och ser den som ett värdefullt inslag i gymnasieutbildningen — tillsammans med andra yrkesutbildningar — men att jag ändå kan förbehålla mig rätten att ha en realistisk inställning till möjligheterna att utnyttja lärlingsutbildning. Det är en mycket speciell utbildningsform, där ungdomarna är anställda. Sedan finns det andra typer av arbetsplatsförlagd utbildning, som kanske passar syftena bättre, om utbildningen skall utökas inom stora områden. Men jag tror att det är mycket olämpligt att rasera den vanliga gymnasial& yrkesutbildningen för att i stället skicka ut 30 26 av årskullen — 60000 ungdomar har nämnts — i företagen i förhoppningen att de skall erbjudas utbildning. Jag menar att frågan om yrkesutbildning är för viktig för att hanteras på det här sättet. Jag vill i stället gå vidare och diskutera: Hur kan vi förbättra samarbetet skola-arbetsliv? Hur kan vi öka den arbetsplatsförlagda utbildningen? Hur kan vi få mer praktik också till de ungdomar som väljer de teoretiska studievägarna? På det praktiska sättet kommer jag att gå vidare i samtal med arbetsmarknadens parter och skolhuvudmännen — vilka samtal jag också hoppas sedan kommer att resultera i förslag till åtgärder här i riksdagen. Beträffande dimensioneringen av gymnasieskolan är det alldeles självklart att min förhoppning är, och att jag utgår från, att dimensioneringen skall vara tillräcklig när vi har höjt den till 110 26. Det är alldeles klart min åsikt att det är bättre med en gymnasieutbildning än med ungdomsplats — om vi uttalar oss generellt. En ungdomsplats har också som ett av sina mål att man skall föra tillbaka ungdomen till gymnasial utbildning. Som ett direkt svar på Larz Johanssons fråga om 17-åringen som haft ungdomsplats och kanske sedan vid 18 år vill ha gymnasieplats, kan jag säga att det naturligtvis kommer att finnas möjligheter till det. Det finns ingen absolut gräns, vilket Larz Johansson tycks tro. Han bör kanske studera propositionen mer noggrant. Då skall han finna att detta inte är vår avsikt. Vi vill att gymnasieskolan i första hand skall vara till för 16-17-åringarna, men naturligtvis måste också de något mera vuxnas utbildningsbehov kunna tillgodoses i gymnasieskolan.

Herr talman! Under de senaste månaderna har det börjat visa sig att socialdemokraterna gör en självprövning. Man har tydligen upptäckt att partiets kollektivistiska politik står i strid med flertalet människors uppfattning och önskemål. I sina s.k. frihetstal har Ingvar Carlsson gett en del exempel på frågor där de enskilda människorna skulle kunna få större frihet och mer självbestämmanderätt. Vi moderater har i årtionden drivit dessa frågor. Om nu socialdemokraterna menar något med sitt nyvaknade frihetspatos, så skall de veta att de kommer att få stöd av oss moderater när de lägger fram förslag till konkreta åtgärder på olika områden. Och är det så att socialdemokraterna önskar snabba beslut, går det bra att redan under vårriksdagen biträda de hundratals förslag som vi moderater lagt fram i skilda partimotioner, alla syftande till att ge människorna större frihet, medbestämmande och ansvar. När man läser Ingvar Carlssons tal saknar man helt förslag på bostadsområdet. Tydligen har inte Hans Gustafsson givit något tips om hur man skall ge bostadskonsumenterna ökad frihet. Det är anmärkningsvärt, eftersom vi på detta område har den mest omfattande socialistiska och kollektivistiska styrningen i hela samhället. Herr talman! All erfarenhet visar att enskilt ägande är den mest effektiva formen för förvaltning av bostäder. Det är därför som så många, även bland dem som bor i hyresrättslägenheter, vill äga sin bostad. Vilken frihet har dessa människor i socialdemokraternas Sverige? Ni säger nej till ägarlägenheter i flerfamiljshus. Ni säger nej till omvandling av hyresrättslägenheter till bostadsrättslägenheter i de allmännyttiga bostadsföretagen. Ni vågar inte ge människorna ansvaret för sin egen bostad. I stället ökar ni subventionerna till de allmännyttiga företagen och favoriserar dessa företag ytterligare. De får bättre bidrag och lån vid nyproduktion och ombyggnad än andra. De får miljöbidrag, hyresrabatter, bidrag till outhyrda lägenheter osv. Går det ändå inte ihop ekonomiskt för de allmännyttiga företagen står kommunerna — särskilt de socialdemokratiskt styrda — till tjänst med ytterligare selektiva subventioner. Resultatet av detta har blivit att konkurrensen mellan de allmännyttiga och de privata fastighetsägarna totalt har snedvridits. Följdriktigt byggs i dag inte längre några privata hyresfastigheter. Samtidigt har vårt hyressättningssystem brutit samman. En enskild hyresgäst är i praktiken förhindrad att själv eller genom valt ombud förhandla med fastighetsägaren om sin hyra. Hyresgästerna är således i denna sin egenskap omyndigförklarade. I praktiken har Hyresgästernas riksförbund fått ett förhandlingsmonopol. Det är särskilt stötande, eftersom Hyresgästernas riksförbund endast representerar knappt 400 000 av de 1,5 miljoner hushållen i hyreshus i landet. I det privata fastighetsbeståndet är inte mer än uppskattningsvis 15 90 av hyresgästerna medlemmar i Hyresgästernas riksförbund. Den legala grunden för Hyresgästernas riksförbunds förhandlingsmonopol måste upphävas. Den enskilde hyresgästen måste ges förhandlingsrätt. Därefter får var och en avgöra om han vill bli representerad av någon och i så fall av vem. Konkurrerande hyresgästorganisationer måste få arbeta under lika villkor. Organisationer som bygger på frivilligt medlemskap — och som därför är beroende av medlemmarnas förtroende — tillvaratar medlemmarnas intressen bäst. Enligt nuvarande ordning finansieras en stor del av hyresgäströrelsens verksamhet genom en procentuell avgift på den totala hyressumman. Organisationen är således inte beroende av medlemmarna. Mellan Hyresgästernas riksförbund och de flesta allmännyttiga företagen har träffats avtal om förhandlingsersättning, fritidsverksamhet och boinflytande. Enligt avtalen skall hyresgästföreningen av företagen få en ersättning som motsvarar 0,5 96 av den totala hyran för fritidsverksamhet och 0,4 20 för boinflytande. Därtill kommer s.k. förhandlingsersättning. Under 1982 överfördes över 100 milj.kr. från SABO-företagen till hyresgästföreningarna, alltså från hyresgästerna eller av hyresgästernas pengar. Enligt vår uppfattning måste fria förhandlingar bygga på principen att varje part bestrider sina egna förhandlingskostnader. Systemet med att förhandlingsersättningen till hyresgästföreningen inkluderas i hyran för samtliga — även oorganiserade — hyresgäster är oacceptabelt. Hyresförhandlingslagen bör därför ändras. Herr talman! Bostadssektorn är den sektor där offentlig reglering och byråkrati samt generella och selektiva subventioner har fått störst utbredning. Det statliga bostadslånesystemet innehåller ett nätverk av regleringsmekanismer. Speciella krav ställs på standard och utformning av bostäderna. Lånereglerna styr genom sin utformning det som byggs. Därav följer att producenterna i första hand bygger de bostäder som är ekonomiskt fördelaktigast för företaget och som ger optimalt belåningsvärde. Om bostaden därmed också blir i överensstämmelse med konsumenternas önskemål är av mindre betydelse. Vilken frihet har människorna att välja med ett sådant system? I den av statens planverk utarbetade Svensk byggnorm blandas bindande föreskrifter med råd och exempel. Varje år kan massmedia redovisa exempel på hur de kommunala byggnadsnämnderna utnyttjar sin ställning genom att kräva lösningar i enlighet med byggnormens exempel. Vidare är de bindande föreskrifterna alltför omfattande och detaljrika. Enligt vår uppfattning bör Svensk byggnorm ersättas med enkla tekniska funktionskrav och ett fåtal bindande bestämmelser. fribygget i Uppsala visar att man med små avsteg från normer och regleringar — i detta fall gällde det en dispens — kan bygga bostäder med god standard till betydligt lägre priser. Men ytterligare byggen av den typen vågar socialdemokraterna inte släppa fram. Talet om frihet att välja gäller inte den som söker bostad. Regeringen har tidigare aviserat införandet av en ny statlig fastighetsskatt. Inom den svenska bostadssektorn finns ett oöverskådligt antal stödformer — bidrag och lån — och dessutom en lång rad skatter. Genom detta omfattande skatteoch subventionssystem har marknaden i stor utsträckning upphört att fungera. Detta har resulterat i olägenheter som är väl kända: höga byggkostnader, bostäder som inte motsvarar konsumenternas efterfrågan och stora statliga subventioner. Det framstår såsom alltmer uppenbart att bostadssektorns problem är resultatet av skatteoch subventionsystemet i samverkan med statens och kommunernas starka inflytande. Regeringen förmår inte frigöra sig från detta förödande system. Nya skatter motiverar nya bidrag. Problem — som har uppkommit genom skatteoch subventionsystemet — försöker man lösa med nya skatter och subventioner. Detta är dömt att misslyckas. Vid sidan av dessa principiella invändningar mot den nya fastighetsskatten kan sägas att den kommer att drabba samtliga fastighetsägare mycket hårt. För en fastighetsägare med en marginalskatt på 80976 motsvarar en fastighetsskatt på 1,4 20 en kostnad på 7 26 av taxeringsvärdet. Denna skatt skall betalas vare sig fastigheten har stora skulder eller inte och vare sig fastigheten går med förlust eller inte. Genom sin konstruktion urholkar skatten ytterligare möjligheten till enskilt fastighetsägande. För småhusägarna är skatten ett slag i ansiktet. De som under en lång följd av år gjort uppoffringar och sparat till ett eget hem — ofta utan subventioner från staten — skall nu betala en extra skatt för att subventionera nya lägenheter. Det rättvisa i detta förslag kommer ni aldrig att kunna förklara för människorna, Hans Gustafsson. Vi tar bestämt avstånd från införande av en ny fastighetsskatt och föreslår också att den hyreshusavgift som nu gäller skall avskaffas fr.o.m. den 1 januari i år. Det nyligen beslutade systemet för realisationsvinstbeskattning av bostadsrätter är en annan orättvisa. Systemet försvårar allvarligt en nödvändig rörlighet på bostadsmarknaden. Det är också utformat så att det får orimliga och oacceptabla konsekvenser för den skattskyldige. Bl.a. kommer vissa reala förluster att beskattas. Regeringen måste snarast lägga fram ett nytt förslag, som ansluter till det system som gäller för småhus. Rätten att skjuta upp beskattningen måste slås fast. Herr talman! Jag har här pekat på några problem inom bostadssektorn som måste lösas för att vi skall kunna tala om större frihet för människorna och för att vi skall kunna få en sundare bostadsekonomi såväl för den enskilde som för staten. Hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, småhusägare och övriga fastighetsägare väntar alla på besked. Har bostadsministern något att säga dem?

Herr talman! Under partiledardebatten i går fick vi av statsministern höra att de borgerliga partierna var så erbårmligt tråkiga, för de upprepade bara sina gamla förslag gång efter annan. Om man tittar på bostadsdepartementets del av budgetpropositionen, skulle man kunna skicka tillbaka den vänligheten och säga att där hittar man heller inte någonting nytt. Det är bara ett konstaterande och inte någon kritik mot bostadsdepartementet, för jag har i andra sammanhang konstaterat att man i stort sett följer den politik som tidigare, borgerliga, regeringar har fört. Socialdemokraterna protesterade väldigt när vi av ekonomiska skäl gjorde förändringar av räntebidragen, så att det blev en snabbare upptrappning. Som regering har socialdemokraterna lagt fram förslag om och fått riksdagens godkännande att ta bort de retroaktiva räntebidragen — 1700 milj.kr. på ett enda bräde. Vi protesterade då inte mot regeringens förslag utan menade att det fick accepteras i det statsfinansiella läget. Vad har man då gjort? Jo, man har infört hyresförlustgarantier och hyresrabatter. Vi tycker att bägge metoderna var felaktiga. Det var alltså en subvention som skulle kunna gå ut till de delar av Sverige där det fortfarande fanns en efterfrågan på nyproducerade bostäder, och det var egentligen inte de områdena som var i behov av det här stödet. ROT-programmet, säger man då, har man lagt fram förslag om som man fått riksdagen att ställa sig bakom. Vi konstaterar att en del av programmet utgörs av bra åtgärder, men vi tycker att man blåser upp det till större dimensioner än vad det egentligen är värt. Man räknar naturligtvis in en hel del arbeten som ändå skulle ha kommit att bli utförda. Det är möjligt att man når någon tidigareläggningseffekt av det. Vi menade också att det var fel att införa ett nytt system med räntestöd när det finns ett uppdrag att se över finansieringssystemet i dess helhet. Tydligen har socialdemokraterna bestämt sig på den punkten. Man skall ha kvar systemet med stora generella subventioner till nyproduktionen, alldeles oavsett om låntagarna är i behov av det eller ej. Detta kombinerar man med bestraffning av dem som satsat på att skaffa en egen bostad, som har sparat och betalat på sina lån, genom att föra in fastighetsskatten. Vi säger från centerns sida nej till de propåer som socialdemokraterna har aviserat på den punkten — alltså definitivt nej till fastighetsskatten. Vi konstaterar att statens budget har ett onödigt stort underskott, och vi föreslog i fjol från centerns sida att man skulle stimulera tidigare inlösen av mindre bostadslån. Det ställde de andra partierna upp på, och regeringen fick i uppdrag att ombesörja detta. Vi beräknade att man möjligtvis skulle kunna nå en effekt på sammanlagt 5 miljarder. I går kunde vi lyssna till en debatt mellan finansministern och Nils Åsling. Finansministern försökte då göra troligt att centerpartiet hade så dålig kontakt med verkligheten att vi hade räknat med att kunna få in 2,5 miljarder på ”tvångsinlösen av lån”, som finansministern beskrev det. Eftersom debatten i stort sett var slut efter det inlägget, måste jag nu konstatera att finansministern själv är så dåligt informerad om regeringens arbete att han inte visste att riksdagen hade givit regeringen det här uppdraget och att arbetet med det har startat i bostadsdepartementet. Att man inte har fått fram något resultat, som finansministern har kunnat bearbeta, beror på att regeringen startade jobbet litet för sent. För att försöka att ytterligare framställa vårt förslag såsom inte realistiskt sade finansministern i går att vi hade hoppat i en tunna som socialdemokraterna ställt ut. Om det är en tunna, så är det faktiskt centerpartiet som har ställt ut den. Och har någon hoppat dit är det i så fall de andra partierna. Vi hoppas naturligtvis att resultatet skall bli att bostadsdepartementet får fram bra förslag. I en frågedebatt tidigare under riksmötet instämde Hans Gustafsson i de bedömningar som vi gjorde. En annan fråga är finansieringen av bostadslån utanför budgeten. Den frågan tänker jag emellertid inte ta upp, eftersom det finns en särskild proposition som snart skall behandlas av riksdagen. Byggandets omfattning har i alla bostadspolitiska debatter varit en intressant fråga. Under oppositionstiden riktade socialdemokraterna varje år kritik mot de borgerliga regeringarna för att byggandet var för lågt. Byggnadsarbetarnas fack krävde att byggandet skulle öka, det gjorde också byggnadsföretagens organisationer. Men inte har vi fått någon ökning av nyproduktionen efter regeringsskiftet! Tvärtom tyder planerna för bostadsbyggandet på att nyproduktionen kommer att sjunka trots hyresrabatter och hyresförlustgarantier. Men nu är facket tyst. Vi får inga brev med framstötar till utskottet om att vi skall försöka verka för åtgärder som skulle innebära ökad nyproduktion. Enligt centerns uppfattning hör det till det allra viktigaste i vår bostadspolitik att människor skall ha möjlighet att engagera sig i ägandet, förvaltningen och skötseln av sina bostäder. Vi har därför aktualiserat frågan om bostadsrätten. Vi anser att den bör få en större utbredning än den har i dag. När vice statsministern nu är ute och talar om att man måste göra en omprövning och inte bara tro på kollektiva lösningar, kanske man kan hysa förhoppningen att den insikten skall medföra att vi kan enas i bostadsutskottet när vi behandlar de förslag som centern har lagt fram motionsledes. Om det är något den enskilde borde få möjlighet att påverka så är det den egna bostaden. Vi föreslår därför att bostadshyresgästerna får företräde vid köp. Och det skall gälla gentemot samtliga ägargrupper. Vi bör alltså slopa den inskränkning som socialdemokraterna genomförde under det förra riksmötet. Vi tycker det borde räcka med att 50 26 antecknar intresse för köp. Vi menar att kommunerna också måste vara villiga att sälja egna fastigheter eller allmännyttigt ägda hus. Vi föreslår att den orättvisa utformningen av reavinstbeskattningen på bostadsrätt upphävs och att det nya system som det finns klar majoritet för i riksdagen utarbetas och läggs fram för riksdagen. Vi har också aktualiserat frågan om att bostadskommittén bör se på möjligheten till en likartad behandling av bostadsoch äganderätt vid inkomstbeskattningen. Jag vill göra en liten avvikelse från bostadsfrågor och gå in på planfrågor. Eftersom frågan om en ny planoch bygglag har avancerat så långt att förslaget har gått på remiss till lagrådet, kommer riksdagen inte att genomföra några förändringar utan avvakta remissförfarandet. Vi har dock aktualiserat tre frågor som vi tycker är viktiga — dessutom tillgodoses de inte i lagrådsremissen. Den ena frågan är bebyggelse utanför plan. Det är ett starkt intresse för många människor att få välja bostadsmiljö. Därför borde vi skapa förutsättningar härför. Vi vill att bevisbördan skall bli den omvända, så att de kommunala myndigheterna konkret måste bevisa att det finns avgörande skäl för att vägra byggnadslov. Den andra frågan gäller byggnadslovskravets omfattning. Jag tycker att man i den frågan inte behöver avvakta ikraftträdandet av de reformer som bygglagen i sin helhet kommer att innehålla, utan man kan öka åtgärderna på den del som inte är byggnadslovskrävande. I stort sett bör man följa principen att det endast är mera betydande omoch tillbyggnader som behöver bli byggnadslovskrävande. I vad gäller frågan om lantbrukets byggnader hävdar vi att det inte finns något motiv för att införa byggnadslovsskyldighet på det sätt som man har planerat att göra. Sedan tillbaka till de bostadspolitiska frågorna, där centerns inställning kan sammanfattas på följande sätt. Vi vill stimulera den enskilde till ett ökat engagemang. Därför vill vi främja möjligheterna till ett sparande. Vi har föreslagit privata investeringskonton, som skulle kunna användas till bl.a. bostadsinvesteringar. Bostadsrättsformen skall gynnas, som jag har nämnt. Hyresgästerna skall stimuleras till att ta hand om förvaltningen av hyreshus i egen regi. Lånesystemet bör förändras så att de generella subventionerna minskas och att vi på det sättet kan få ett system som har mindre regleringar inom sig och kan medföra att vi kan decentralisera besluten till den kommunala nivån. Minskar man på det generella stödet kan det naturligtvis innebära att vissa grupper, barnfamiljerna t.ex., får högre bostadskostnader. De bör kompenseras genom utbyggnad av bostadsbidragssystemet ytterligare eller genom andra reformer inom stödet till barnfamiljerna. Får jag sedan, herr talman, göra en liten kommentar till moderaternas bostadspolitiska motion, där moderaterna återkommer med kravet på förändringar i räntebidragssystemet. Jag vill konstatera att om de genomförs, kommer vi att få en mycket kraftig nedgång av nyproduktionen över huvud taget och mycket stora svårigheter att betala nybyggnadshyrorna. Det kommer också att medföra att många villaägare inte klarar av sin ekonomi utan tvingas att sälja sina fastigheter till kraftigt reducerade priser. Vi har tittat på de här frågorna. Jag är litet förvånad över att moderaterna, trots att effekterna är så klara, håller fast vid den typen av förändringar i lånesystemet.

Herr talman! Det är människors önskemål som enligt folkpartiets uppfattning skall vara utgångspunkten för bostadsplaneringen och för de bostadspolitiska besluten. Vi har ett gott utgångsläge i Sverige. Antalet lägenheter per invånare är högt. Vad vi däremot inte har lyckats lösa är att ge människor möjlighet att välja den typ av bostad och upplåtelseform de önskar. Vi har genom regleringar och subventioner snedvridit marknaden. Vi kan t.ex. i upprepade opinionsundersökningar utläsa att många människor önskar byta till bostadsrätt eller eget hem. Möjligheten att få denna önskan uppfylld är begränsad. Detta beror på att det finns lägenheter men med fel upplåtelseform. Det tog tid för socialdemokraterna att inse, att bostadsbyggandet skulle stanna på en ganska låg nivå. I årets budgetproposition säger man att det kan förväntas en begränsad nyproduktion. Vi folkpartister välkomnar naturligtvis uppvaknandet och den realistiska syn man nu ger uttryck för. Socialdemokratiska väljare kan däremot notera ännu ett sviket vallöfte. De socialdemokratiska valtalarnas yviga tal om det ökade bostadsbyggande som skulle uppstå med en socialdemokratisk regering har mött verkligheten. Ett uppvaknande i vad gäller hur svenskarna önskar bo skulle också välkomnas. Tyvärr syns ingen ljusning i det kompakta mörkret i det fallet. Folkpartiet menar att vi skall öka valfriheten för människor. Vill man det måste man öka möjligheten för fler att äga sin bostad. Socialdemokraterna däremot kommer med förslag efter förslag, som om de genomförs sätter upp nya hinder för människor att skaffa sig en egen bostad. Särskilt aktiv har man varit när det gäller att försvåra för övergång från hyresrätt till bostadsrätt och för att begränsa rörligheten inom det befintliga beståndet. Vi har från folkpartiet i vår bostadpolitiska motion krävt att riksdagen upphäver de beslut man tagit på förslag av den socialdemokratiska regeringen, vilka just bromsar möjligheten till bildande av bostadsrätter. Vi behöver en ökad satsning på bostadsrätter. Det är viktigt att ge människor möjlighet till inflytande över sina boendeförhållanden. Bostadsrätten ger den möjligheten. Det ligger också ett socialt värde i att människor ges möjlighet till samverkan inom sin bostadsrättsförening. Man tar ett gemensamt ansvar för frågor om boendemiljö och ekonomi. Vi vet att det är stor efterfrågan på bostadsrätter. De åtgärder riksdagen antog våren 1982 på förslag av mittenregeringen stärkte hyresgästers rätt att ombilda sina lägenheter till bostadsrätt. Det samarbete man så småningom får i sin bostadsrättsförening inleds redan när man genom en intresseanmälan går samman och redovisar sitt intresse för att överta huset om det blir till salu. Det var helt invändningsfritt för oss folkpartister när det föreskrevs att denna rätt skulle gälla alla hyresgäster, oavsett vilken ägare det var till huset. Det borde faktiskt vara av särskilt intresse att ge denna rätt till hyresgästerna i hus ägda av de allmännyttiga bolagen. Vi politiker har beslutat om byggande av dessa fastigheter för att ge människor en bra bostad. Om dessa människor trivs i sin lägenhet, men vill ta ett större ansvar för sin bostad, skall vi vara lyhörda och ge dem den möjligheten. Eftersom det är kommunerna som är ägare öppnas stora möjligheter att snabbt ge ett positivt gensvar på en begäran om inköp. Detta sätt att tänka är tydligen oförenligt med socialdemokratisk grundsyn. När man som regeringsparti får chansen tar man ifrån hyresgästerna i allmännyttan denna självklara rätt. Vill man som hyresgäst i ett sådant hus bo i bostadsrätt måste man söka sig ut på marknaden och flytta till ett annat hus. Jag anser att detta är en diskriminering av en kategori hyresgäster. Vi har alltså yrkat att denna rätt till förköp och ombildning till bostadsrätt skall ges alla hyresgäster — oavsett ägare till fastigheten. De boende i allmännyttan, som skall ut och söka bostad med bostadsrätt, om de vill ha denna boendeform, möts av en än bistrare verklighet genom den reavinstbeskattning socialdemokraterna röstade igenom här i kammaren före jul. Genom den utformning reavinstbeskattningen fick kommer vi att få en minskad rörlighet och ett sämre utbud av lägenheter. Vi har därför från folkpartiets sida krävt ett upphävande av beslutet om reavinstbeskattning. Reavinstbeskattning skall förhindra oskäliga vinster, inte ge upphov till förluster vid försäljning eller försvåra byte av lägenhet. Allt fler röster höjs för att man skall övergå till en fri hyresmarknad. När bruksvärdessystemet infördes 1968 var det i en helt annan bostadssituation än den vi har i dag. Vi tror därför inte att en avveckling av bruksvärdessystemet skulle innebära några större ändringar av hyresnivån. Man skulle emellertid få en friare hyresmarknad. Vi har därför föreslagit i vår motion att man på försök avvecklar bruksvärdessystemet i några kommuner. Detta kan sedan ge underlag till en utvärdering som förhoppningsvis leder fram till att man avvecklar dagens system. Vi nås allt som oftast av rapporter om att människor känner sig påtvingade avgifter och åtgärder genom den makt man givit åt organisationerna på bostadsmarknaden. Vi behöver livskraftiga organisationer, men de skall få sin styrka genom medlemmarnas önskan och engagemang, inte genom uppgörelser över huvudet på dem som drabbas, och inte vill ha dem. Hyresgäströrelsen har givits en delvis privilegierad ställning. Det är vår skyldighet att ge möjlighet att bryta det som kan uppfattas som monopol och ge hyresgästernas fristående föreningar större möjlighet att erhålla förhandlingsrätt. Vi har också i vår motion ifrågasatt att bl.a. ersättningen för boinflytande och fritidsverksamhet skall betraktas ingå i hyran. Detta ifrågasättande delar vi med många hyresgäster. Herr talman! Detta avsnitt av den allmänpolitiska debatten har av naturliga skäl fått en inriktning på bostadspolitiken. Eftersom frågan om fysisk riksplanering handhas av samma utskott och samma statsråd tänker jag vidröra den aktuella frågan i vad gäller bevarande av våra skyddsvärda naturområden. Bevarande av våra fjällnära skogar är en självklar del av detta och bör omfattas av den fysiska riksplaneringen. Detta bör alltså ingå i den kommande naturresurslagen. Vi nås nästan dagligen av alarmerande uppgifter om avverkning i dessa skyddsvärda områden. Jag tog redan i oktober i en fråga här i riksdagen upp denna avverkning. Svaret då visade att regeringen inte tänkte ingripa för att stoppa den avverkning som planerades. Jag utgår från att det är självklart att de områden som i den fysiska riksplaneringen upptas som skyddsvärda kommer att lagskyddas i den kommande naturresurslagen. Eftersom statsrådet Gustafsson finns här i kammaren och är anmäld till debatten måste frågan till honom bli: Kommer de fjällnära skogar som nu inte ingår i riktlinjerna ges skydd av den kommande lagstiftningen? Avser regeringen vidare vidta åtgärder som resulterar i stopp av de avverkningar som nu planeras?

Herr talman! Vi har nu fått höra de borgerliga partiernas förslag och synpunkter då det gäller utgångspunkterna för bostadspolitiken, bostadsplaneringen och bostadspolitiska reformer. Som vanligt påstår de sig vilja slå vakt om bostadskonsumenternas valfrihet och önskemål, om den enskilde hyresgästens rättigheter och om boendeinflytandet. Som vanligt är lösningen på hyresgästernas problem med ständigt ökade hyror och försämrad hushållsekonomi minskade generella subventioner, minskat samhällsstöd. Valfrihet, respekt för den enskilda äganderätten — att man själv äger sin lägenhet — och de privata fastighetsägarnas och hyresgästernas gemensamma ansvar och gemensamma intressen är en del av de lösningar som från borgerligt håll nu betonas mer än tidigare.

Moderata samlingspartiet är som vanligt mest framstående då det gäller förslag som direkt eller indirekt kraftigt skulle förändra eller undanröja kvarvarande sociala inslag i bostadspolitiken och göra bostadsmarknaden till en tummelplats för snäva vinstoch spekulationsintressen. Folkpartiet har som bekant mycket snabbt rättat in sig i högerleden och ligger inte långt efter. Här har det skett en väldigt snabb förflyttning sedan den tid då Birgit Friggebo var bostadsminister. Centern förefaller vara det borgerliga parti som fortfarande har ambitionen att föra en bostadspolitik med vissa sociala inslag, även om man steg för steg förflyttar sig mot en ökad marknadsanpassning. Ett gemensamt inslag även i motioner från borgerliga partier är i år att man nu mer eller mindre klart och öppet går till storms mot den etablerade hyresgäströrelsen, mot formerna för överenskommelser som träffats mellan partsorganisationerna på hyresmarknaden och mot vad som felaktigt betecknats som hyresgäströrelsens monopol på förhandlingar. Rolf Dahlberg slog i debatten här in öppna dörrar. Han kan kanske erinra sig att de möjligheter som han i sitt inlägg efterlyste redan finns i den hyresförhandlingslag som infördes på förslag från en borgerlig regering. De borgerliga partierna har också, i likhet med Näringslivets byggnadsdelegation och andra privata fastighetsintressen, upprörts över att överenskommelser gett möjlighet till ökat inflytande och fritidsverksamhet och att även icke medlemmar är med och bekostar sådan verksamhet. Påståendena om monopol och orättvisor gentemot boende som inte är medlemmar i hyresgäströrelsen har fått bilda utgångspunkt för olika förslag om långt gående förändringar av hyreslagstiftningen. Plötsligt vill man ha förändringar i lagstiftningen som innebär att man nu går emot vad man varit med om att införa. Plötsligt är förtroendet för överenskommelser och förhandlingar mellan parterna på hyresmarknaden borta, och man vill ha nya regler och bestämmelser. Herr talman! I årets budgetproposition finns det inte många nyheter eller positiva inslag och förslag som kan förbättra bostadssituationen. Bostadsminister Hans Gustafsson har i några sammanhang uttryckt belåtenhet med det han kallar för bostadsutvecklingen, ja, t.o.m. att den skulle vara bättre än någonsin! — detta enligt en nyårsintervju i Svenska Dagbladet. Det är en uppfattning som hyresgästerna inte delar, mot bakgrund av senare års hyreshöjningar, orättvisorna mellan olika boendeformer, den reella försämringen av bostadsbidragen och ett kraftigt minskat bostadsbyggande. Låt mig i detta sammanhang understryka att vpk inte kan ansluta sig till det förslag till fastighetsskatt som har aviserats, med den redovisade utformningen. Jag vill bara nämna några saker som måste finnas med för att vi skall kunna acceptera förslaget. Det är att man inte skall ha någon avdragsrätt för de utgifter som fastighetsskatten betingar. Det är vidare att de allmännyttiga bostadsföretagen måste undantas från en sådan här fastighetsskatt. Det är slutligen att en större procentandel av denna fastighetsskatt skall läggas på de egenägda småhusen än vad som har aviserats. Detta är några punkter där vi har svårt att kunna acceptera förslaget i dess nuvarande utformning. Jag hoppas självfallet att det skall komma förenklade förslag i detta avseende. Vpk har under den allmänna motionstiden i olika motioner lagt fram förslag om ökat byggande och lägre boendekostnader som ett led i en annan fördelningspolitik, och dessa förslag får vi senare tillfälle att diskutera, när de har utskottsbehandlats. Men redan nu är det angeläget att få något besked från regeringen om och i så fall vad man tänker göra i avvaktan på de förslag som bostadskommittén kan komma med. Vilka tillfälliga, temporära åtgärder tänker regeringen föreslå för att stoppa eller kraftigt begränsa hyreshöjningarna och öka byggandet? Man kan och får enligt vår mening inte slå sig till ro och vänta till år 1986 eller 1987! Flera undersökningar på senare tid har visat att det har skett ett avgörande brott i den sociala och ekonomiska utvecklingen i Sverige under 1970-talet. Ojämlikheten ökar nu. De rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Denna förändring har inträffat både tidigast och tydligast inom bostadspolitiken. Under 1970-talet har stora delar av efterkrigstidens sociala bostadspolitik raserats. Hittills under 1980-talet har ingen avgörande förändring till det bättre skett. Både bostadsbristen och antalet outhyrda lägenheter ökar nu. Trångbodda barnfamiljer har inte råd att flytta in i de nybyggda lägenheter som är avsedda för dem. Ingenstans finns det i dag så många socialbidragstagare som i de nybyggda hyreshusområdena. Av dem som har den sämsta utrymmesstandarden krävs nu att de skall tränga ihop sig ännu mer. Fler smålägenheter bör byggas, de familjelägenheter som byggs bör krympas och standarden i hyreshusen måste sänkas — detta hävdar politiker och experter, som i regel själva bor i egnahem. Hyreshusboendet håller på att bli ett boende för enbart arbetarklassen. Alla de här frågorna kan och bör relateras till hyresnivån, till vad det kostar att bo. Det finns ingen enkel lösning på dessa problem, men huvudfrågan måste vara att komma till rätta med den helt orimliga hyresutvecklingen. Så länge hyran tillåts stiga i nuvarande takt kommer orättvisorna i boendet att öka och problemen att förvärras. De höga hyrorna snedvrider bostadspolitiken. Hyresnivån har blivit det avgörande hindret för en socialt inriktad bostadspolitik. Hyran måste ner! Samtidigt måste en stor satsning ske på att förbättra hyreshusboendet. Hyreshusmiljöerna måste förbättras. Hyreslagstiftningen måste ändras så att hyresgästerna får mera, inte mindre, att säga till om i sitt boende. Mellan 1976 och 1983 har hyran stigit med 12296c, samtidigt som konsumentprisindex ökat med 9890 och lönerna med 7696. Den genomsnittliga hyran per kvadratmeter är nu 244 kr., men i nyproduktionen ligger den betydligt högre. Gränsen 400 kr. per kvadratmeter har nu passerats i planerade byggprojekt. För familjelägenheter i nyproduktionen är månadshyran i dag omkring 3000 kr. Hyrorna har stigit mer än inflationen och mycket mer än lönerna. I realt penningvärde har lönerna sedan 1976 sjunkit, samtidigt som hyrorna har stigit kraftigt. Kostnaden för en nybyggd tvårumslägenhet har ökat från ungefär 17 96 av en genomsnittlig industriarbetarlön år 1976 till nästan 25 9 år 1982. För många familjer har hyran blivit en större kostnad än maten. Samtidigt härmed har det skett en försämring då det gäller bostadsbidragen, som jag var inne på förut. Nära hälften av antalet hushåll har fallit bort ur bostadsbidragssystemet. Under 1960-talet genomfördes miljonprogrammet. Det var en bra satsning, som gjorde slut på den tidigare allvarliga bostadsbristen. I ett slag fick den svenska arbetarklassen en bra bostadsstandard. Men den yttre utformningen och tillgången på offentlig och kommersiell service blev inte alltid så bra. De nya områdena utsattes för en, i många fall berättigad, svidande kritik. Men kritiken bortsåg oftast helt från den stora landvinning som den förbättrade bostadsstandarden innebar. Med utgångspunkt i denna kritik kunde en ideologi byggas upp för att motivera 1970-talets småhusbyggande. Under en dryg tioårsperiod byggdes nästan en halv miljon villor, samtidigt som byggandet av flerfamiljshus nästan helt stannade av. Under dessa år flyttades subventioneringen av boendet över från bostadsbidrag för hyreshusboende till skatteavdrag för villaägare. Detta innebar en massiv överflyttning av resurser från fattiga till rika. Samtidigt som villaboendet gynnades av inflationen, skatteminskning och räntebidrag steg hyrorna snabbare än någonsin. De som hade ekonomiska möjligheter sökte sig snabbt till ett bättre boende i egnahem. Effekterna av småhusbyggandet och de allt högre hyrorna har blivit ett alltmer klassuppdelat och segregerat boende. Undersökningar visar nu att det övervägande är företagare, tjänstemän och akademiker som flyttat in i de nybyggda småhusen. Mellan 1968 och 1981 har andelen arbetarhushåll i ägda bostäder minskat från 39 till 26 20. Hyreshusboendet har alltmer kommit att bli ett boende för arbetsklassen och för grupper utan ekonomiska resurser. Satsningen på småhusbyggande och de höga hyrorna har lett till ökad segregation och växande sociala problem. Ingenstans finns i dag så många socialbidragstagare som i de nya hyreshusområdena. Trots att familjerna där i regel har två inkomster tvingas de ofta söka socialhjälp. Småhusområdena har till stor del fyllts med barnfamiljer med hyggliga ekonomiska resurser. Till hyreshusområdena koncentreras arbetarklassens barnfamiljer med låga inkomster, invandrare, ensamstående, ungdomar och pensionärer. Utvecklingen har inneburit en ökad segregation. Hushåll med socialhjälp koncentreras till de allmännyttiga bostadsföretagen. Klassuppdelningen när det gäller olika besittningsformer ökar nu snabbt, i synnerhet i storstadsområdena. I detta perspektiv måste också det särskilt i storstadsområdena ökade antalet bostadsrätter ses. I Stockholms innerstad omvandlas nu årligen ca 2500 hyreslägenheter till insatslägenheter eller bostadsrätter. Takten i omvandlingen har ökat mycket snabbt sedan mitten på 1970-talet — liksom priserna. De som hävdar att fler bostadsrätter innebär lägre pris har således helt fel. Förhållandet är i dag det omvända. Det bästa sättet att hålla nere priset på bostadsrätter torde i stället vara att skapa fler och billigare hyresrätter. Det var när bostadsbyggandet minskade och hyrorna snabbt steg under 1970-talet som bostadsrätten blev ett fördelaktigt alternativ för dem som hade ekonomiska resurser. Herr talman! Privatiseringen av boendet har medfört att den traditionella svenska bostadspolitiken nu i stort sett är raserad. Denna politik, som en gång gick ut på att skaffa arbetarklassen bra bostäder, att inga grupper skulle gynnas på andras bekostnad och att behovet av bostäder skulle styra byggande och förmedling, har nu gått över i sin motsats. Arbetarklassen hänvisas till de bostäder som andra inte vill ha. Grupper med penningresurser kan förbilliga sitt boende på de andras bekostnad genom avdragssystemet. Det som styr byggande och fördelning av bostäder är inte längre behovet utan betalningsförmågan. Denna utveckling måste omedelbart brytas. Ju längre tid som går, desto svårare blir det att återvinna de tidigare landvinningarna på bostadspolitikens område som nu snart förlorats helt.

Herr talman! Bostadsministern gick ut hårt mot moderaterna, och det är vi tacksamma för. Då blir det debatt i de här frågorna, och då får vi tala om, hur vi ser på dem. Bostadsministern hävdar genomgående att det är med tanke på ett fåtal rika, med tanke på de besuttna, som vi lägger fram förslag. Det är ju rätt fantastiskt! Jag ställer frågor och får inte svar på någon av frågorna: Vad vill bostadsministern göra för att människorna skall få äga sina lägenheter? Är det för de besuttna, för de rika, som jag då talar? Varför får människorna inte omvandla sina lägenheter till bostadsrätter, när de bor i allmännyttan, så att de genom att göra egna insatser kan bidra till att få ned kostnaderna för driften och annat och alltså bo billigare? Vi vet ju att hyresboendet är det i särklass dyraste boendet. Är det då för de besuttna vi talar i dessa sammanhang? När bostadsministern går igenom våra förslag struntar han helt i att vi har föreslagit en rad åtgärder för att parera de kostnadsökningar som vi mycket ärligt och uppriktigt har redovisat. Vi har sagt att byggandet skall avbyråkratiseras och förenklas. Vi vet att det går att sänka kostnaderna, kanske med 25, om man gör på detta sätt. Ni säger nej. Vi vill ha full avdragsrätt för dem som har räntekostnader för sin bostad. Ni vill bara medge avdrag med 50 96. Vi säger att ingen skall drabbas av mer än 50 96 i marginalskatt. Där vill ni ha en högre gräns. Det här gäller för det övervägande flertalet av löntagarna. Vi vill ha ett extra bostadsstöd till dem som verkligen behöver det, i form av extra bostadsbidrag och mera pengar till flerbarnsfamiljerna. Ni säger nej. Vi vill ha skatt efter bärkraft, så att de som har stora familjer skall få mindre skatt och kunna betala sina bostadskostnader. Vi vill slopa hyreshusavgiften, som belastar hyran i dag, och vi vill inte införa en ny fastighetsskatt, som drabbar allas boende. Slutligen jobbar vi verkligen hårt för att få ned budgetunderskottet, så att vårt land slipper låna pengar till de många bidrag som bostadsministern här skröt över att han så välvilligt delar ut åt alla. Lyckas vi med det, Hans Gustafsson, kommer vi att få ned inflationen. Och får vi ned inflationen och budgetunderskottet blir det en lägre ränta. Då blir inte kostnaderna så stora som nu för de boende, och då behöver inte heller bostadsministern betala ut så stora subventioner i fortsättningen. Det moderata förslaget är inte så tokigt! Läs igenom det igen och väg de olika synpunkterna mot varandra. Då skall bostadsministern se att det finns mycket att ta vara på där.

Herr talman! Folkpartiet vill avveckla hyresnämnderna och bostadsdomstolen, säger statsrådet. Man riktigt hör hur rättssäkerheten upphör för hyresgästerna. Men vad är det vi vill? Vad har vi skrivit i vår motion? Jo, vi vill föra över frågorna till det allmänna domstolsväsendet. Det skall finnas med i redovisningen. Ta t.ex. frågan om förhandlingsrätt. Vi vill ge fler än Hyresgästernas riksförbund möjlighet att förhandla. Det har man gjort i och med att man lagstiftat, men det är ändå inte tillfredsställande som det nu är — att ledamöterna i hyresnämnden hämtas från Hyresgästernas riksförbund och att dessa är med och skall avgöra om hyresgästerna i fristående föreningar skall ges förhandlingsrätt. Om inte annat måste det innebära att ledmöterna ställs inför en intressekonflikt. Vi vill bespara dem det och vill därför överföra hyresnämndernas och bostadsdomstolens uppgifter till allmänna domstolsväsendet. Sedan till frågan om nyproduktionen, som har gått ned. Det var det vi angreps för i valrörelsen. Det sades på gator och torg att nyproduktionen gått ned, att det var beklagligt och att det skulle ändras om socialdemokraterna kom i regeringsställning. Men ombyggnadsverksamheten hade faktiskt startat innan socialdemokraterna kom till kanslihuset. Det var en nödvändighet att börja med den — och det är så man skall göra när verkligheten blir en annan än den man tidigare hade. Vi har ingen speciell önskan om att man skall gå över från det ena till det andra, utan man måste anpassa sig till den verklighet man lever i. Och det kan väl konstateras att vi insåg det tidigare än de socialdemokratiska valtalarna. Till sist: Jag hade en fråga när det gällde innehållet i den kommande naturresurslagen. Jag tycker att det är angeläget att man tar upp de här frågorna, och jag är glad om jag kan få ett svar från statsrådet.

Fru talman! Bostadsministern uppehöll sig, med all rätt, ganska mycket vid frågan om byggandet. Jag vill gärna i detta sammanhang, och i anslutning till det som bostadsministern sade, säga att jag tycker att det var bra att vi fick bostadsförbättringsprogrammet. Jag tycker att den komplettering var bra som regeringen gjorde den 15 december förra året beträffande tillfälligt ROT-program för förnyelse av kommuners och landstings byggnader och anläggningar, bl.a. vattenoch avloppsnäten. Detta var bra, men det är otillräckligt — vilket jag tror att bostadsministern är medveten om. Dessa program måste följas upp med ytterligar åtgärder. De nu aktuella åtgärderna tillgodoser bara delvis det föreliggande behovet och kravet på ökat byggande. Vi känner alla till byggandets centrala roll och betydelse för sysselsättningen. Den har många gånger påvisats. Ungefär 600000 människor är direkt eller indirekt beroende av byggandet. Det innebär ungefär 1596 av arbetskraften. 1526 av industriproduktionen går till byggandet. Och byggandet utgör — som jag såg att bostadsministern hade uttalat härförleden — ungefär 1596 av exporten och 1596 av vår bruttonationalprodukt. För att hålla sysselsättningen inom byggnadssektorn uppe och öka den, måste man öka produktionen, och man måste snabbt gå utanför ramen för det beslutade bostadsförbättringsprogrammet och de tillfälliga stimulansåtgärderna. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar eller något besked från bostadsministern om den saken.

Jag skulle alltså vara tacksam för något besked om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta. Jag utgår ifrån att man inte tänker ligga still och avvakta bostadskommitténs arbete och hela behandlingen av det.
Fru talman! Mina synpunkter på det anförande bostadsministern höll gäller bl.a. bostadsbyggandets omfattning. Jag konstaterar att den kritik som socialdemokraterna riktade mot de borgerliga regeringarna inte innehöll något verkligt — det var alltså inte så att bara man själv kom till regeringsmakten ökade också byggandet; man har fått finna sig i att nyproduktionen av bostäder har minskat. I och för sig är inte det så märkvärdigt — om folk inte flyttar runt i landet på det sätt som man tidigare gjorde, om vi inte har någon befolkningsökning, om vi tar vara på våra bostäder bättre än tidigare och i många delar av landet till bostäder använder sådana hus som tidigare har stått tomma är det klart att behovet av nyproduktion minskar. Jag riktade alltså inte någon kritik mot regeringen för att den inte har kunnat öka nyproduktionen. Man kan också i bostadspropositionen se att investeringarna har legat på i stort sett samma nivå under hela 1970-talet och under de två, tre åren på 1980-talet. Statistiken visar att vi hade en investering på drygt 33 miljarder 1970, och vi hade en investering på 33 miljarder 1982. Lägst var den faktiskt 1976, då den var ungefär 30,5 miljarder, allt i fast penningvärde. Hans Gustafsson erkände att det hade varit svåra påfrestningar på ekonomin, speciellt naturligtvis på grund av de industriella strukturkriserna, under de borgerliga regeringarnas tid, från 1976 till 1982. Socialdemokraterna ville då öka underskottet ytterligare. Men det är ju bra att vi nu kan föra en diskussion om de här problemen i ett annat tonläge än tidigare. När vi har framfört hur vi skulle vilja lägga om bostadspolitiken är det därför att vi ser att det finns behov av reformer — det har också bostadsministern sett, eftersom han tillsatt bostadskommittén. Därför tycker vi naturligtvis att bostadskommittén hanteras litet illa när socialdemokraterna nu på punkt efter punkt gör principiellt mycket avgörande ställningstaganden, ställningstaganden av typen fastighetsskatten på äldre fastigheter, räntestödet på underhållslånen osv. Därigenom försvåras möjligheterna att inom bostadskommittén gå vidare med finansieringssystemsdiskussioner. Vi får då inte möjlighet att där, så som vi hade hoppats, diskutera genom det hela. Vi menar att det måste vara möjligt att i dag åstadkomma en enklare administration, att decentralisera systemet och få till stånd ett större engagemang från människor för boendet. Men självfallet är också en av förutsättningarna för reformerna att samhället behandlar de olika grupperna rättvist.

Fru talman! Bostadsministern tog upp frågan om avskaffandet av de generella subventionerna, som vi har föreslagit, och gjorde det konstaterandet att en nyproducerad lägenhet blir då så dyr att ingen kan bo där. Bostadsministern underlåter att tala om att vi har sagt att avvecklingen skall ske successivt. Det tar faktiskt 17 år att avveckla de generella subventionerna, och under den tiden har man ju alla möjligheter att se vad som händer och att ordna upp skattesystemet, som jag talade om i mitt tidigare inlägg. Ta bort fastighetsskatt, hyreshusavgift och sådana pålagor, förbilliga produktionen så som vi har föreslagit och se vilka bostäder det går att få fram som människorna har råd att skaffa sig! Bostadsministern säger vidare att vi moderater vill spara i budgeten, och det är alldeles riktigt. Vi vill i år spara ungefär 12 miljarder mer än regeringen. Med 8 miljoner invånare i Sverige blir det 1500 kronor mera per person. Det betyder att socialdemokraterna ökar skuldbördan för en tvåbarnsfamilj med ungefär 6000 kronor bara på ett år, jämfört med vad vi föreslår. Där får naturligtvis svenska folket välja. Vill man ha en bostadsminister som lånar pengar utomlands och brer ut dem i form av generella subventioner till alla, både till dem som behöver och till dem som inte behöver? Anser man att vi har råd med en sådan bostadsminister, skall man naturligtvis i nästa val rösta fram Hans Gustafsson igen, men jag förmodar att svenska folket nu har vaknat till liv och upptäckt att det här har vi inte råd att fortsätta med utan måste tänka om på den punkten. Slutligen beträffande avdragsrätten. Den hårda marginalskatten drabbar i dag varje heltidsarbetande, även den i ett helt vanligt inkomstläge. Avdragsrätten är alltså betydelsefull för praktiskt taget alla. Alla heltidsarbetande får en rejäl skattelättnad om de får göra fullt avdrag. Här är det alltså en skillnad mellan moderaterna och socialdemokraterna.

Fru talman! Jo då, Hans Gustafsson, det var antalet nybyggda bostäder det gällde i debatten. Det var en väldig sifferexercis, inte minst i denna kammare. Och varför? Jo, det är mycket lättare att agitera om man använder sig av enkla siffror. Det är mera sofistikerat att tala om ombyggnad och nybyggnation. Det ägnade man sig inte åt då. Det var när det gällde bruksvärdessystemet som vi ville ha en försöksverksamhet. Men när det gällde att överföra hyresnämnderna och bostadsdomstolen till det allmänna domstolsväsendet var det inte fråga om någon försöksverksamhet. Vi anser att detta är angeläget. Det gäller bl.a. möjligheten för hyresgästerna att sköta sina förhandlingar utan inblandning av hyresgästföreningarna. Nu läser man visserligen i dagens Expressen att hyresgästtoppen vill sluta förhandla åt alla, men man tror att det kommer att innebära att fler människor organiserar sig i hyresgästföreningarna. Det hör till historien att sedan den nya hyresförhandlingslagen infördes 1978 av den dåvarande bostadsministern Friggebo har tyvärr bara tre föreningar fått egen förhandlingsrätt. Det är därför vi anser det angeläget att se över den här frågan.
Fru talman! Bostadsministern sade att för första gången har vi lyckats begränsa hyreshöjningarna — de blir bara 4 96 år 1984. Om det vore så väl! Jag tror att bostadsministern är medveten om att den ramuppgörelse som träffades mellan SABO och Hyresgästernas riksförbund bara avsåg underhåll och vissa driftkostnader som parterna förband sig skulle begränsas till 4 96. Av de hyresuppgörelser som sedan har träffats för 1984 utgör de som stannat vid 4 Z6 ett mindretal. De flesta hyresgäster har fått hyreshöjningar som ligger på omkring 10 96. Men det är inte säkert att det är slut med det. Enligt överenskommelsen skall det göras två avstämningar under året, den 1 juli och den 1 oktober i år. Därest man har överstigit vissa tal kommer det ytterligare hyreshöjningar redan från den 1 oktober. Och de kommer att få viss retroaktiv verkan. Det är innehållet i uppgörelsen. Eftersom jag har viss erfarenhet av och har deltagit och deltar i viss del av den verksamhet som hänger samman med förhandlingsverksamhet kan jag redan nu säga att vi tyvärr får räkna med hyreshöjningar av ungefär samma omfattning som under tidigare år. Därför är det angeläget att man vidtar temporära åtgärder i avvaktan på de förslag som senare kan komma. Från allmänna bostadspolitiska synpunkter är dagens bostadssituation helt otillfredsställande, och möjligheterna till en förbättring av bostadsförsörjningen har under senare år minskat till följd av den ekonomiska utvecklingen med stor arbetslöshet och sänkta reallöner samtidigt som bostadskostnaderna har ökat kraftigt. Det är helt otillfredsställande att vissa hushåll inte kan få tillgång till lämpliga bostäder på grund av alltför höga boendekostnader i förhållande till inkomsterna. Detta utgör ett hinder för avvecklingen av kvarvarande trångboddhet, bl.a. genom en ökad nyproduktion. Som läget nu är, ökar hushållens inkomster mycket långsamt eller inte alls, och det är därför mycket viktigt att bostadspolitiska åtgärder vidtas i syfte att undanröja dessa hinder.

Fru talman! Hans Gustafsson deltog ju inte i de bostadspolitiska diskussionerna i slutet av 1970-talet. Då hade Birgit Friggebo och jag den arbetsuppgiften att försöka förklara för socialdemokraterna, att när investeringarna i bostadsbyggandet var lika stora som under miljonprogrammets dagar, berodde det på att det hade uppstått ett stort behov av ombyggnader och underhåll. I dag förklarar Hans Gustafsson att just detta är en viktig del av investeringarna i det stora bostadsbestånd vi har. Därmed har vi väl klarlagt den här frågan, så det är i och för sig meningslöst att fortsätta den diskussionen. Jag konstaterar bara att det som var fel under de åren är rätt nu, när socialdemokraterna gör det. Sedan konstaterar jag att i de stora huvuddragen — finansieringssystem, räntebidragssystem och liknande — har socialdemokraterna alltså inte ändrat bostadspolitiken. Detta har man inte gjort trots att det stående uttrycket under våra tidigare bostadspolitiska debatter var att de borgerliga regeringarna hade skrotat den sociala bostadspolitiken. Om vi hade skrotat den, borde ju socialdemokraterna ha återupprättat den, men några sådana förändringar har de alltså inte gjort. I mitt anförande inriktade jag mig vidare på att kritisera vissa av de mindre saker som socialdemokraterna har infört, såsom hyresgarantier och hyresrabatter, och de propåer som de nu har ställt, t.ex. att införa fastighetsskatten. Jag ville bara påvisa den stora skillnaden mellan vad man från socialdemokraternas sida förespeglade att en ny socialdemokratisk bostadspolitik skulle innebära och de reformer och förändringar som man i huvudsak har genomfört.

Fru talman! Jag har i detta anförande tänkt ta upp några aspekter på handikappolitiken. De berör litet olika sektorer av samhället, och det är därför måhända svårt att inrangera mitt anförande under någon speciell avdelning i den allmänpolitiska debatten. Det är nu tre år sedan vi hade det internationella handikappåret, och det är följaktligen nu vi skall förverkliga alla de fina förslag och idéer som kom fram under det året. Detta gäller särskilt allt som formulerades i det gemensamma handlingsprogrammet i handikappfrågor, som utformades av de fem riksdagspartierna och handikapprörelsen. Av motionsfloden ser jag att många av tankarna i programmet har tagits upp, och det är glädjande. Regeringens budgetproposition för 1984/85 kan välinte påstås vara en omfattande reformbudget på handikappområdet, men det finns ändå några ljuspunkter. Riksfärdtjänsten, som har visat sig så värdefull under den försöksperiod som genomförts, permanentas nu. Stödet till handikapporganisationerna ökas med 10 96, vilket är mer än vad som skett under senare år. Ett ökat stöd till handikappidrotten noterar jag också med glädje. Det innebär, utöver en ren resursförstärkning, också ett erkännande till handikappidrotten som just idrott. Men det kanske viktigaste i budgetpropositionen i år på handikappområdet är en rad markeringar om vikten av att göra insatser för särskilt svårt handikappade människor. Det finns exempel på sådant som gäller dövblinda och andra flerhandikappgrupper. Det är mycket viktigt att notera den Många andra insatser skulle behöva göras just för dessa grupper. Förra året avslutades ett utredningsarbete om unga gravt rörelsehindrades situation. Det gällde framför allt deras boende. Det finns i utredningsmaterialet nu dokumenterat en alldeles utmärkt beskrivning av hur boendeservice för mycket svårt handikappade skall organiseras. Gruppen är väl avgränsad och följaktligen relativt lätt att planera för. Det är viktigt att detta utredningsarbete nu omsätts i ett konkret planeringsarbete. Jag vill påpeka att de medel som finns för försöksverksamhet inom hemtjänstbidraget bör utnyttjas för insatser för den här gruppen. Bostadsdepartementets och socialdepartementets arbetsgrupp, som har till huvudsaklig uppgift att studera de sociala aspekterna av bostadsförbättringsprogrammet, bör också ta upp boendeservicefrågorna för den här svårt utsatta gruppen. När jag ändå är inne på det här interdepartementala arbetet vill jag gärna peka på att arbetsgruppens uppgift är att påskynda avveckling av de stora institutionerna. Det gäller att finna lämpliga boendeformer för alla dem som lämnar institutionerna. Det är viktigt att det utvecklas en helhetssyn både på hur arbetet skall bedrivas, på ansvarsfrågorna och på hur resurserna skall skjutas till. Jag vill för min del understryka betydelsen av att staten tar initiativet och ledningen för att få ett effektivt arbete snabbt till stånd. Beträffande institutionsfrågorna vill jag gärna efterlysa resultat av den utredning som nu pågår och som gäller de omdebatterade differentierade vårdavgifterna. Jag står fast vid samma ståndpunkt som jag hade i fjolårets debatt, dvs. att det system som vi har infört skall förändras eller avvecklas. Ett annat område där situationen i dag är dålig, för att inte säga urusel, är arbetsmarknaden. Det stämmer till eftertanke när man noterar att av 1 miljon platsbyten och nyrekryteringar på den svenska arbetsmarknaden under 1983 gick 9 000 anställningar till handikappade. Det är en skrämmande låg siffra om man jämför handikappades andel både av arbetssökande och av befolkningen som helhet. I stället ökar förtidspensioneringar stadigt, med allt vad det innebär socialt och ekonomiskt för både den enskilde och vårt samhälle. Särskilt upprörande är det att se att situationen för unga handikappade inte förbättras. Nu börjar ungdomslagen fungera. Det tycks glädjande nog vara fråga om en lyckosam start. Handikappade ungdomar har berättigade krav på att också få del av de möjligheter som ungdomslagen innebär. Ungdomslagen har i dag inte några resurser för att klara de speciella behov som handikappade ungdomar har. Det är därför utomordentligt viktigt att den statliga handikappkommittén nu utformar förslag som snabbt kan leda till resultat och stärka handikappade ungdomars möjligheter att få arbete och komma in i ungdomslagen. Av särskilt stor betydelse är att det nu flera år gamla förslaget om rehabiliteringslön för unga handikappade förverkligas. Jag vill i detta sammanhang ta upp en annan aspekt på arbetsmarknadspolitiken som oroar. Det gäller den stadigt försämrade situationen när det gäller utnyttjandet av de statliga bidragen inom arbetsmarknadspolitiken till arbete för handikappade. Under en följd av år, och naturligtvis till följd av den svåra arbetsmarknadssituation som råder generellt, har de här bidragen i ökande utsträckning kommit att användas för andra grupper med lättare besvär men ändå med svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Följden för de gravt handikappade har blivit att stöden inte räcker till och att allt färre av de handikappade kommer ut i arbete. Den här utvecklingen måste arbetsmarknadsmyndigheterna ta itu med, och det finns olika sätt. Jag vill i sammanhanget understryka att jag hör till dem som reagerar starkt mot införandet av ett tak för lönebidragen till allmännyttiga organisationer. Jag kan förstå att en av orsakerna till den begränsningen är just att stödet används på ett sätt som ursprungligen inte var avsett. Om så är fallet bör det vara möjligt att styra användningen av stödet, häva taket och se till att stödet går till de grupper som det ursprungligen var avsett för. En utomordentligt viktig fråga på handikappområdet just nu är införandet av datateknik och informationsteknologi i vårt samhälle. Jag har i olika sammanhang gång på gång varnat för den passivitet som i dag råder när det gäller att anpassa och tillgängliggöra den här tekniken för handikappade. Vi står inför ett verkligt vägskäl. Om tekniken anpassas till de handikappade, kan den bli en verklig tillgång när det gäller att lösa både informationsproblemen och problemen på arbetsmarknaden för handikappade. Om tekniken inte anpassas till de handikappade kommer det ofelbart att leda till ökade informationsklyftor och en näst intill hopplös arbetsmarknadssituation för stora grupper handikappade. När det gäller anpassningen är det en fråga om standardisering av komponenter och ganska enkla hänsynstaganden vid utformning av paneler och handgrepp. Det är en fråga om styrning av upphandlingen, så att dessa särskilda krav som vissa grupper har beaktas. Det är en fråga om ansvarstagande hos dem som svarar för både utveckling och uppköp på dataområdet i dag. Inte minst måste statliga myndigheter och verk gå före, och de sittande utredningarna på området måste uppmärksamma de problem som finns och som kommer att utveckla sig i negativ riktning om ingenting görs. Fru talman! Jag vill till sist som många andra i denna allmänpolitiska debatt beröra frågan om frihet och valfrihet för oss människor. Handikapp leder till ofrihet och osjälvständighet, beroende både av andra människor och av samhället. Det tycker jag har uppmärksammats alldeles för litet hittills i debatten om frihet. Jag tror att det var Henrik Tikkanen som sade att friheten inte är oändlig. Om någon vill ha mer frihet leder det till mindre frihet för någon annan. Med det ville han säga att frihet och rättvisa — en rättvis fördelning av friheten — är något verkligt centralt om vi skall tala om frihet i verkligt sann mening. All erfarenhet talar för att handikappade och gravt sjuka människor behöver en stark och fungerande offentlig sektor för att öka sin frihet här i samhället. En stark offentlig sektor betyder i det sammahanget resurser, organsiation, flexibilitet och vilja att ta itu med de problem som handikapp och sjukdomar leder till. Handikapprörelsen och pensionärsrörelsen har enligt min uppfattning hittills misslyckats med att föra ut sitt budskap i debatten om de reella innehållet av frihet. Jag hoppas att det skall bli andra toner från den sidan i fortsättningen. Debatten om frihet bör handla om allas frihet, och i den debatten bör frihet och rättvisa väga lika tungt.

Herr talman! Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit ett antal förbättringar i stödet till de handikappade. Samtliga dessa förbättringar tillstyrker vi från folkpartiet. Därutöver föreslår vi emellertid ytterligare reformer för att underlätta de handikappades situation. Dessa är: — Försäkringspengar skall kunna användas för rehabilitering. Folkpartiets handikappolitik syftar till att ge de handikappade förutsättningar att ha samma livsbetingelser som icke handikappade. Detta mål, som ännu inte är uppnått, kräver insatser såväl från samhället som från enskilda individer och organisationer. Från stat, kommun och landsting görs betydande insatser för att underlätta för de handikappade att delta i arbetslivet, få adekvat utbildning, beredas ändamålsenliga bostäder, ha tillgång till transporter, få nödvändig rekreation etc. Dessa åtgärder i sig är inte tillräckliga för att bereda de handikappade en dräglig och meningsfull tillvaro. De insatser som därutöver görs av ideella organisationer och enskilda människor i dagligt arbete med handikappade är av avgörande betydelse för att dessa skall få del av den gemenskap och personliga omvårdnad som offentliga insatser aldrig har förutsättningar att ge. Riksdagen beslöt efter proposition från den socialdemokratiska regeringen under våren 1983 att sätta ett tak för antalet personer som kan vara anställda med lönebidrag i ideella organisationer. Folkpartiet motsatte sig detta beslut, som vi ansåg skulle komma att minska de handikappades möjligheter att få arbete. Vi påpekade dessutom den betydelse som dessa personer har för de ideella organisationerna genom det arbete de där utför. Som vi tidigare har påpekat kommer detta ofta andra handikappade till del genom organisationernas verksamhet. Det tak som riksdagen införde innebär att antalet personer med lönebidrag inte får öka med mer än 500 personer under ett budgetår. Med hänsyn till att det under de senaste två åren har anställts 2000 personer med lönebidrag i ideella organisationer blev det omedelbart en kö av handikappade vilka önskar arbete men som förvägras detta på grund av det satta taket. I många fall får självfallet samhället genom rena bidrag ordna dessa personers försörjning. Att på detta sätt ge de handikappade bidrag och understöd i stället för ett önskat arbete tycker vi är inte bara en felaktig behandling av de enskilda personerna utan också ett slöseri med arbetskraft. Riksdagens beslut var därmed enligt vår uppfattning ett steg tillbaka i svensk handikappolitik. Riksdagen bör därför nu fatta beslutet att ompröva detta. Ett högkostnadsskydd infördes för några år sedan inom sjukvården. Detta innebär att personer som är i behov av omfattande och ofta upprepad sjukvård, vilket ofta gäller de handikappade, är försäkrade att bara behöva betala patientavgifter för ett begränsat antal vårdtillfällen. I detta högkostnadsskydd ingår dock inte sjukresor. Dessutom räknas behandlingar och träning endast som halva besök vid beräkning av vad som skall ingå i högkostnadsskyddet. Det är enligt vår uppfattning angeläget att dessa för de handikappade påtagliga brister i högkostnadsskyddet nu åtgärdas. Riksdagen bör därför fatta beslut om att det i underlaget för högkostnadsskyddet också skall inräknas sjukresor och behandlingar. Villkoren för det ekonomiska stödet till handikappade för att inköpa och använda egen bil har många brister. Dessutom är stödet begränsat till förvärvsarbetande. Bilkostnaderna skall prövas på många olika ställen. Flera statliga och kommunala myndigheter är inblandade i de olika delarna. Därtill kommer att regelsystemet inte är samordnat, vilket ofta ger egendomliga effekter för den enskilde. MHelhetsbilden är svår att bedöma för myndigheterna. Den statliga bilstödskommittén, som tillsattes 1979 och avslutade sitt arbete i augusti 1982, behandlade de här problemen och föreslog både förbättringar och förenklingar. Motionärer från flera partier väckte till förra riksmötet en motion om att regeringen snabbt skulle lägga fram ett förslag. Frågor har dessutom ställts i riksdagen till det ansvariga statsrådet om huruvida förslag snart är att vänta. Regeringens och socialdemokraternas inställning har varit att vänta och se. Socialministern har flera gånger hänvisat till det pågående remissarbetet, ett remissarbete som avslutades för ett halvt år sedan. Samtidigt kan konstateras att det nu förflutit ungefär ett och ett halvt år sedan utredningen avlämnats till regeringen, och fortfarande har inget positivt hänt. Regeringens allmänna tal om att satsa på de handikappade har inte lett till något resultat. Därför är det viktigt att nu gå från ord till handling. Riksdagen måste nu ta sitt ansvar för att de handikappade får en reformering av ett bilstöd som f. n. innehåller så många brister. Det finns en rad skäl för att förverkliga ett förbättrat bilstöd till de handikappade. Det är ett viktigt socialt och arbetsmarknadspolitiskt instrument. Därtill kommer att ett uppbyggt stöd till handikappade för att inneha egen bil kommer att minska kostnadstrycket på den allmänna färdtjänsten. Med den konstruktion som bilstödskommittén föreslog visar det sig att det kommer att bli en mycket måttlig anspänning på statsbudgeten. Samhällsekonomiskt kommer det säkerligen att ge vinster. Mänskligt innebär det så stora fördelar att all väntan är att beklaga. Föräldrar med barn under 12 år har rätt att vara hemma och vårda dem vid sjukdom under 60 dagar per år och barn. I vårt land finns det i dag ganska många barn som är över 12 år och handikappade. Dessa klarär sig i det normala dagliga livet med den hjälp samhället består dem. Om ett sådant barn insjuknar har det ofta svårt att klara sig själv och behöver då hjälp av någon förälder. Rätten för dessa föräldrar till ersättning från försäkringskassan bör utvidgas till att gälla även då barnet fyllt 12 år. Det är svårt för den som har full hörselförmåga — ja, omöjligt — att föreställa sig hur en hörselhandikappads situation är. Men det är inte bara den som själv har nedsatt hörsel som är handikappad. De som vill kommunicera med henne har också problem. Särskilt gäller naturligtvis detta föräldrar till hörselhandikappade barn. Det finns teckenspråkskurser för dem. Men de behöver lång tid för att lära sig behärska teckenspråket, och de måste betala för undervisningen. Vi har fri hemspråksundervisning för att invandrarföräldrar och barn skall kunna kommunicera. Då borde vi också erbjuda föräldrar till hörselhandikappade barn fri undervisning i teckenspråket för döva. Efter att under slutet av 1970-talet haft en glädjande nedgång har under senare år antalet handikappade personer i åldern 16-29 år som förtidspensionerats kraftigt ökat. Antalet handikappade personer i dessa åldrar som får förtidspension uppgår i dag till över 2000. För varje individ som förtidspensioneras mister samhället arbetskraft och får ökade sociala kostnader. Den enskilde som på detta sätt slås ut från arbetsmarknaden hamnar ofta i isolering och passivitet. För en ung handikappad människa är detta både riskfyllt och förnedrande. Samhället måste anstränga sig att finna möjligheter som innebär att arbete kan erbjudas också de individer för vilka förtidspensionering förefaller vara det mest näraliggande alternativet. Eftersom förtidspensionering innebär ökade sociala kostnader bör det vara möjligt att överföra resurser från socialförsäkringen till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En sådan omfördelning leder till att samhällets direkta kostnader blir desamma men att individen får tillfälle att uträtta ett arbete till glädje och nytta för honom och — naturligtvis — den för vilken arbetet utförs. Herr talman! Det är många gånger enklare att förtidspensionera en handikappad person än att finna ett arbete för vederbörande. Förutom att överföra resurser till arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste därför också en attitydförändring ske hos myndigheterna. Förtidspensionering av en ung handikappad får i fortsättningen aldrig ses som en utväg — bara som ett absolut sista alternativ.
Herr talman! Jag tror att var och en som lyssnade på mig och Kenth Skårvik kan notera i det vi sade att det finns en betydande intressegemenskap på handikappområdet. Det var många av de frågor vi tog upp som var gemensamma. Jag vill för ordningens skull bara göra två påpekanden. Det ena gäller bilstödet. En av anledningarna till att det ännu inte blivit något förslag beträffande en förbättring av bilstödet, som verkligen behövs, är att remissopinionen var mycket splittrad. Också bland handikapporganisationerna själva framfördes mycket motstridande uppfattningar om hur bilstödet skall utformas i fortsättningen. Det har försenat detta arbete.